Herr talman! Bengt Silfverstrand framträder som en god försvarare av regeringen — och det är hans uppgift, det skall han göra. Visst finns det positiva inslag i den svenska högskolebilden — alldeles självfallet! Mycket har varit skevt; det har kommit att rättas till. Från oppositionens sida och från moderata samlingspartiets sida har vi kritiserat alltför korta utbildningar. Okej — den internationella ekonomutbildningen förlängdes, och civilingenjörsutbildningen har kommit att förlängas. Vi har kritiserat en sådan sak som regionstyrelserna. Okej — regionstyrelserna har avskaffats. Journalistutbildningen har vi också kritiserat, särskilt den längre utbildningsformen. Okej — den förändras. Så visst tar regeringen lärdom av den kritik som kommer fram. Jag är helt övertygad om, eftersom man har anammat moderata samlingspartiets förslag i så många avseenden tidigare, att man så småningom — men det tar litet tid — kommer att acceptera de andra också. Men, Bengt Silfverstrand, när vi nu kräver en parlamentarisk utredning så är det därför att så många frågor är obesvarade. Jag angav tio centrala problemkomplex där vi hade väntat oss att regeringen skulle räta ut frågetecknen — i all synnerhet som man har haft över fyra år på sig sedan man aviserade översynen. Jag vill också understryka vad vi har påpekat i reservation 1, nämligen att detta på intet sätt försenar ikraftträdandet till 1993/94, utan borde gott och väl kunna hinnas med på en begränsad tidsrymd. För litet och för sent — så sammanfattade Bengt Silfverstrand den kritik vi har riktat mot propositionen. Ja, det är för litet, och det är för sent. Det steg man har tagit mot decentralisering är ett fasligt kort steg, som skulle kunna varit betydligt längre. Det är riktigt att man har tagit fasta på mycket av den kritik som har kommit fram, men det är fortfarande stora saker som återstår. Språkutbildningen är inte tillräcklig. Häromdagen riktades stark kritik mot detta. Man talar om en likvärdig utbildning i landet. Ja, men vi vet ju att utbildningen inte är likvärdig! Lars Gustafssons utredning visar att det inte finns förutsättningar för någon likvärdig utbildning under den närmaste framtiden, om man inte vidtar alldeles exceptionella åtgärder för att komma till rätta med de mindre och medelstora högskolornas problem. Vi vet att lärartjänstreformen inte har lett därhän som vi hade hoppats att den skulle göra. Vi har nu krävt forskning i tjänsten. Jag är helt övertygad om att Bengt Silfverstrand senast om fem tio år kommer att stå upp och säga: Det är riktigt, detta är någonting som vi måste genomföra. Kort sagt: Det finns åtskilligt kvar att rätta till. Vi skall nu försöka ge tips till den socialdemokratiska regeringen, och efter nästa val får vi väl ta itu med problemen själva.

Herr talman! Bengt Silfverstrand inledde med att teckna en mycket ljus bild av situationen i högskolan i dag. Tyvärr måste jag säga att min verklighetsbild är att det finns ett antal inslag som är betydligt mer bekymmersamma. Bengt Silfverstrand tecknar en bild av frid och fröjd, där de reala resurserna växer år från år och optimismen spirar. De som tar kontakt med mig och de som jag träffar vid mina besök på högskolorna är betydligt mer bekymrade över verkligheten. Ett skäl är att de känner sig ganska bundna av centrala direktiv. Det hade varit ett sätt att öka arbetsglädjen och optimismen att nu ta ett betydligt bestämdare steg mot autonomi för de olika högskoleenheterna. För mig är detta det viktigaste argumentet, att det skulle skapa en bättre arbetsatmosfär i högskolan om man decentraliserade mer. Jag tror också att det finns ekonomiska motiv för att gå den vägen. I den skrivelse från UHÄ som jag åberopade i mitt första inlägg framgår det att av de platser som riksdagen i sin visdom bestämmer skall inrättas blir 7 Je obesatta. För, som jag skämtsamt noterade, i vårt samhällssystem är det ju omöjligt för staten att tvinga några elever att gå på de utbildningar som inrättas. Resultatet av att 7 20 av platserna är obesatta är inte att man kan spara några 7 Yo, utan i själva verket är det bara någon enstaka promille av det vi har anslagit till dessa platser som man lyckas spara. Jag är rätt övertygad om att en förklaring till detta är att systemet är för oflexibelt: vi litar för litet på att man på den lokala nivån kan fatta beslut om en klok omfördelning av resurser. Jag tycker att de treåriga budgetramarna är mycket bra. Vi har varit mycket noga med att klargöra att vårt avslagsyrkande beträffande propositionen icke omfattar övergången till treåriga budgetramar. I själva verket tycker jag att regeringens högskolepolitik präglas av alldeles för stor ryckighet. Att man i budgetpropositionen plötsligt föreslog att tre sektorer av högskolan utöver sedvanlig rationaliseringsverksamhet skulle dra ned ytterligare 2 20 på sin verksamhet är ett exempel på sådant som skadar verksamheten och som vi förhoppningsvis kommer bort ifrån med treåriga budgetramar. Tillsammans kan vi göra den svenska högskolan bättre. Utbildningsutskottet har i dag anvisat ytterligare över 40 milj.kr. för nästa budgetår för att högskolan skall bli bättre. Men det är också viktigt vilket beslutssystem vi har, och här hade vi kunnat komma mycket längre.

Herr talman! Ja, det togs ett beslut för ett år sedan om att ändra högskolornas sammansättning. Men vad är det för fel att ändra på ett beslut om det inte är bra? Jag frågar mig: Vad är det för fel på miljöpartiets förslag att ha lika många representanter för de kategorier som är direkt berörda som allmänföreträdare? Vad är det för fel att riksdagen uttalar att man bör söka folk från de mjuka sektorerna att ingå i styrelserna? Jag kan på ena handens fingrar räkna dem som kommer från de mjuka sektorerna, och jag har gått igenom varenda styrelse. Vidare frågar jag mig hur UHÄ:s utvärdering och resultatredovisning skall ske. Vad bedöms? Hur mäts högskolans förändrande kraft i samhället, kreativitet, kritiskt tänkande? Jag ser en risk för att enbart genomströmningshastigheten och antalet examinationer mäts, eftersom detta kan kvantifieras, medan kvalitet och utveckling av individen kommer i skymundan. Sedan till lokalkostnadsanslaget. Varför hasta? Vilka konsekvenser får det om man inför detta redan 1990/91? Det har ju gjorts en så grundlig utredning, så jag borde kunna få svar. Jag vet att Ingela Mårtensson också kommer att ta upp detta senare, så jag skall inte stanna för länge vid det. Ja, det var några frågor jag har.
Herr talman! Det är mycket intressant att höra de betydligt mera modesta och återhållsamma replikerna än de våldsamma anlopp som både Hagård och Leijonborg utförde i sina inledningsanföranden. Birger Hagård sade visserligen att det skulle bli ordning och reda efter nästa val. Han antydde därmed att det då skulle vara en annan regering. Men universitetoch högskolämbetet hänvisar till det trendbrott som uppstod när det kom en socialdemokratisk regering. Man säger visserligen inte så, men det var just vid skiftet. Men efter att ha avslutat inlägget på detta halsbrytande sätt, och om vi ser på innehållet i övrigt i inlägget, sätter Hagård först och främst sin förhoppning till Lars Gustavssons utredning om likvärdig utbildning. Därefter avslutar Hagård med att hoppas att jag skall vara kvar i riksdagen fem till tio år till. Det är mycket intressant att det är tydligen socialdemokraterna som skall vara kvar. Lars Leijonborg ställer ett antal frågor och hävdar hela tiden att det här är ett stelt och byråkratiskt system. Lärare är bundna och hela skolan är bunden. I vilka avseenden, Lars Leijonborg? Lars Leijonborg brukar i vissa sammanhang ha en något studentikos framtoning. Jag undrar varför han inte har lyssnat mer på Sveriges förenade studentkårer. De sätter ju en del frågetecken i kanten när det gäller en alltför långtgående decentralisering. Slutligen när det gäller kopplingen mellan forskning och grundutbildning tycker jag att Lars Leijonborg står på något säkrare mark än för övrigt i inlägget. Jag kan bara konstatera att han fick svar på den frågan redan i fjol, den 13 oktober 1988, då Lennart Bodström sade: ”Ett treårsprogram för grundutbildningen kommer att föreläggas riksda gen samtidigt med att ett treårsprogram för forskningen presenteras. De två delarna knyts därigenom ihop.” Även på denna punkt har en socialdemokratisk regering tillmötesgått de seriösa krav som också moderaterna och folkpartiet då och då kan komma med.
Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Silfverstrand för de erkännsamma ord han kostade på sig på slutet. Det är roligt att också en officiell företrädare för socialdemokraterna kan bestyrka vad vi i övrigt kan läsa oss till, nämligen att man då och då rättar sig efter den kritik som kommer fram. Jag vill i detta avslutande inlägg konstatera att Bengt Silfverstrand inte skall tro att man nu har löst problemen. Det finns många och svåra problem på högskolans område. Decentraliseringen är naturligtvis alltid ett besvärligt problem. På högskolans område har vi ändå möjligheter att dels se frågorna i ett internationellt perspektiv, dels på inomvetenskapliga grunder kunna ta ställning till och lösa diverse olika problem. Det som tycks prägla socialdemokratin och den socialdemokratiska högskolepolitiken är en övertro på den nationella planeringens betydelse. Man har ju svårt att i förväg kunna veta vad som skall hända. Vi har sett många exempel på detta. När det gäller lärartätheten ställdes utskottet bara för något år sedan inför att de beräkningar som hade gjorts för lärarbehovet i framtiden var alldeles galna. Alltså fick utskottet rycka in och försöka rätta till det. När det gäller läkarutbildningen har det gått ryckigt fram och tillbaka. Detsamma gäller tandläkarutbildningen, och där finns det en utredning för närvarande. Detta är bara några exempel. Jag skulle kunna nämna många fler. Men det stora problemet inför framtiden gäller just det internationella perspektivet. Det är där jag menar att de enskilda universiteten och högskolorna har större förutsättningar att lösa problemen än alla ämbetsverk i världen. Hela tiden finns det kontakter med andra utländska universitet och högskolor. På den vägen kan man mäta och se var man ligger någonstans i konkurrensen. Det är ett sätt som är överlägset vad ett byråkratiskt ämbetsverk någonsin kan åstadkomma. Därför är det angeläget att ge universiteten och högskolorna största möjliga autonomi. Sedan är det givet att man i vissa fall får föra fram önskemål och se till att behov kan bli tillgodosedda. Men i det stora hela finns kompetensen när det gäller högskolans framtid framför allt på högskolorna och universiteten.
Herr talman! Det nuvarande högskolesystemet är centraliserat bl.a. i betydelsen att det är riksdag och regering som fattar beslut om hur många platser när det gäller de allmänna utbildningslinjerna som skall inrättas på varje utbildning i landet och vilka resurser som skall stå till förfogande för lokala linjer och fristående kurser. På den punkten i propositionen föreslås inga förändringar. I den skrivelse från UHÄ som jag flera gånger har åberopat konstaterar man i inledningen — jag har tyvärr inte med mig skrivelsen — att detta system är mycket centraliserat. I mina inlägg har jag också tagit upp ett annat exempel, nämligen att det är på den centrala nivån, riksdag och regering, som det bestäms vilken avvägning man på varje ort skall göra mellan hur mycket man skall forska och hur mycket man skall utbilda. Att Lennart Bodström sade till mig att propositionerna kommer samordnade innebär bara att riksnivån vid samma tillfälle utformar sin syn på hur verksamheterna skall bedrivas. Det innebär bibehållande av ett system där man i Stockholm bestämmer vilken avvägning man skall göra i Göteborg och på alla andra orter där dessa verksamheter bedrivs. När jag är ute och reser får jag se många exempel på hur detta leder till ett dåligt utnyttjande av resurserna. Man anpassar sig till de regler som gäller, och det innebär att det är ett fasligt krånglande med hur man skall bokföra kostnader av olika slag för att de skall passa det anslagssystem som finns. Man vet att det mest optimala naturligtvis är att se dessa resurser tillsammans, dvs. forskningsresurserna och utbildningsresurserna. Men anslagssystemet uppmuntrar inte detta. Tvärtom uppmuntrar det till en rad konstigheter i systemet. Bengt Silfverstrand sade att jag var mera modest i min kritik i repliken än i mitt huvudanförande. Det kan möjligen bero på att man har litet mindre tid till sitt förfogande i en replik. Jag hoppas att jag i detta inlägg varken har varit modest i min kritik eller studentikos.
Herr talman! Jag fick inget svar från Bengt Silfverstrand. Jag tolkar detta som att han instämmer i att det är bra att man inför en annan högskolesammansättning och i att det är ett misstag att man kan få ändra sig. Dessutom: Om man skall mäta och kvantifiera något så är det genomströmningshastigheten. Lokalkostnaderna spelar ingen roll. Man skall alltså förhasta det hela. Jag vill ha svar på de här punkterna.
Herr talman! Helt kort ett svar till Eva Goös. Det är bara att studera utbildningsutskottets betänkande 1987/88:1 där utskottet tog ställning till högskolestyrelsernas sammansättning. Där står bl.a.: ”Därutöver bör också kunna komma ifråga t.ex. personer med förankring inom kulturlivet i vid mening. Utskottet vill slutligen uttala att det inte bör förekomma att företrädarna för allmänna intressen i en högskolestyrelse utses på andra grunder än dem som utskottet ovan redogjort för. För att skapa garantier för detta bör regeringen vid utseendet av ledamöter inte vara bunden att utse representanter för skilda intressegrupper som kan komma att kräva att få ett inflytande över högskolan.” Det är alltså en ganska väl gjord avvägning också i det stycket som inte utesluter de synpunkter och den bredd som Eva Goés här har tagit upp. Svaret är redan avgivet — jag gav det faktiskt redan i min inledning. Jag konstaterar att Birger Hagård och Lars Leijonborg inte preciserar sin kritik. Den är fortfarande allmänt svepande, dvs. inriktad mot centralism och byråkrati och mot att resurser inte utnyttjas. Nu har ni uppenbarligen inte någon mer replikrätt. Men jag slår fast, herr talman, att det inte har kommit någon precisering. Man har inte fört fram synpunkterna och sagt vari det egentligen brister. Vi erkänner naturligtvis att det fortfarande finns brister. I högskolan som på alla samhällsområden får man gå fram stegvis. Det är det vi har gjort. Jag försökte i min inledning spegla detta genom att visa på en rad reformer som går i en och samma riktning, nämligen mot en ökad decentralisering. Högskolorna skall precis som andra myndigheter få fleråriga ekonomiska ramar. Det måste väl ändå innebära att man får större möjligheter till att bättre och mera flexibelt utnyttja resurserna. Samtidigt skall regering och riksdag koncentrera sig på de mera övergripande frågorna om omfattning och inriktning. Jag konstaterar ändå, herr talman, efter denna debatt, att vi fått vissa erkännanden. Jag tycker att det på det stora hela varit en nyanserad diskussion. Jag förstår att moderaterna och folkpartisterna inte är riktigt nöjda, men det finns som sagt ingen borgerlig enighet, utan en stor uppslutning bakom detta regeringsförslag.

Herr talman! Kenth Skårvik och jag har i motion Ubl4 tagit upp två frågeställningar: dels lokala och individuella linjer samt fristående kurser, dels högskolans lokaler. I det första fallet framhåller vi att regeringen mycket kortfattat berör de övergripande målen för utbildningen, och knappast säger något om samhällets behov av bildning. Propositionen fastslår endast att ”den grundläggande högskoleutbildningen skall tillgodose både samhällets behov av kvalificerad arbetskraft och individernas efterfrågan på utbildning. De avvägningar i fråga om utbildningens omfattning och inriktning, som måste göras med hänsyn till bl.a. de begränsade samhälleliga resurserna måste ankomma på regering och riksdag”. Hur detta skall gå till diskuteras inte alls. Lars Leijonborg har i sitt anförande gett uttryck för kritik mot att man inte tar upp dessa övergripande mål. Han har också berört folkpartiets syn på hur den statliga styrningen av utbildningens innehåll bör gå till. Jag instämmer i det avsnittet. I vår motion tar vi inte ställning till hur mycket resurser som skall anslås för lokala och individuella linjer samt fristående kurser. Däremot anser vi att de lokala universiteten och politikerna måste skapa rejäla utrymmen för denna typ av utbildning. Vår andra punkt gäller lokalförsörjningen. I propositionen föreslås att ett anslag för lokalkostnad för varje högskoleenhet skall införas redan fr.o.m. budgetåret 1990/91. Propositionen utgår ifrån att byggnadsstyrelsen även i fortsättningen är lokalhållare för högskolan och debiterar marknadsanpassade hyror. Det kan ifrågasättas om hyrorna verkligen är marknadsanpassade, efter som byggnadsstyrelsen knappast utsatts för konkurrens. När det gäller universitet och högskolor bör man enligt vår mening överväga att överföra fastigheterna till deras regi. I dag är det svårt att påverka byggnadsstyrelsens hyressättning. Även detta talar för att förslaget om anslag till lokalkostnad införs först budgetåret 1993/94. Bengt Silfverstrand efterlyste konkreta förslag när det gäller minskad byråkrati och decentralisering. Detta är just ett sådant förslag. Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Talmannen angav rubriken för detta betänkande rätt, men under ”m.m.” döljer sig säkerhetspolitiken. Det är litet avigt att vi i riksdagen diskuterar olika delar av säkerhetspolitiken, totalförsvaret, totalförsvarets civila del och den militära delen styckevis och delt. I detta betänkande behandlar vi alltså säkerhetspolitiken och den civila delen av totalförsvaret. Jag skall uppehålla mig främst vid de säkerhetspolitiska frågorna, eftersom moderata samlingspartiet har en reservation till betänkandet på denna punkt. Jag vill understryka att det råder stor enighet i riksdagen om den svenska säkerhetspolitiska linjen. Det är inte den reservationen avser. Det handlar om konsekvenserna av den linje som vi i stor enighet valt. Tage Erlander har en gång i en välfunnen formulering om vår säkerhetspolitik sagt att Sverige inte får genom sitt agerande väcka vare sig farhågor eller förväntningar om att vårt land ens under mycket starkt yttre tryck skulle överge sin säkerhetspolitiska linje. Detta är ett viktigt konstaterande —inte vare sig farhågor eller förväntningar. Att döma av uttalanden som kommit från vår nära omvärld för inte så länge sedan, har uppenbarligen farhågor börjat väckas, inte om att vi vill överge vår linje, men att vi under starkt yttre tryck inte förmår hålla den. Viktiga svenska principer för totalförsvarets uppbyggnad och styrka är bl.a. att hela landet skall försvaras, att vi bygger vårt försvar på allmän värnplikt, att vi har ett svenskt försvar som tillgodoses med kvalificerad materiel av en inhemsk försvarsindustri, att vi har ett omfattande civilt totalförsvar, som bygger upp olika metoder, materiel och resurser för att skydda civilbefolkningen och se till att vi blir försörjda. Alla dessa principer är välkända. Samtidigt är det ett känt förhållande att det svenska försvaret nu under 20 — Prot. 1988/89:91 år kraftigt försvagats under en tid då såväl stormakterna som våra grannlän 6 april 1989 der stärkt sina försvarsorganisationer. Försvarets minskade andel av samhällets resurser sedan 1968 års försvarsbeslut motsvarar nära 80 miljarder kronor. ÖB konstaterar nu i FÖ 88 och FMI 2000 att verksamhet för nära 20 miljarder kronor har utgått ur planerna fram till 1997 jämfört med intentionerna i 1987 års försvarsbeslut. Sverige står nu alldeles tydligt inför en mycket allvarlig försvarspolitisk kris med långsiktiga säkerhetspolitiska konsekvenser. Vår säkerhetspolitiska linje, alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig, är inte en språklig formel varmed vi kan besvärja omvärlden. Den innebär uppenbara och tydliga förpliktelser för oss i hela vårt försvarspolitiska handlande. Totalförsvarets sammansättning och styrka måste stå i ett trovärdigt förhållande till de uppgifter det skall lösa. De uppgifterna bestäms av hotbilden och geografin, och vi kan lösa dessa uppgifter om vi på ett riktigt sätt tar till vara våra personella, industriella och geografiska tillgångar. Överbefälhavarens underlag visar att en utveckling av ekonomin enligt 1987 års försvarsbeslut leder till att försvarsmakten inte trovärdigt klarar sin neutralitetsvakt, att tröskeln mot överraskande angrepp blir så låg att denna angreppsform i en krissitaution kan bli alltmer tilltalande för en angripare, att försvarsmakten inte med någon rimlig grad av säkerhet kan avvärja invasion i någon del av landet, att de grundläggande principerna för den allmänna värnplikten måste omprövas. Vidare är det så att nedrustning av kvalitet och minskning av antalet krigsförband, bl.a. i armén, framtvingar en nedläggning av nästan en fjärdedel av våra fredsregementen, att tillförsel av ny och modern materiel till försvarsmakten blir så krympande att svensk försvarsindustri i viktiga delar måste läggas ned och att utlandsberoendet kommer att öka. Det visar sig också att det civila totalförsvaret tvingas till nästan fullständig omplanering av all verksamhet i mellersta och södra Sverige, och att civilbefolkningen i händelse av krig kommer att drabbas av förluster, skador och förstörelse i oförutsebar omfattning. Herr talman! Det är klart att de samlade försvarspolitiska och säkerhetpolitiska konsekvenserna av en utveckling i den riktning som nu angivits är sådan att Sverige tar på sig ansvaret för att förtroendet för vår säkerhetspolitik rubbas. Målet för den svenska säkerhetspolitiken har under lång tid slagits fast av riksdagen. Som jag sade, om dessa mål råder bred enighet i Sveriges riksdag. De olika element som sammantagna bygger upp Sveriges säkerhetspolitik brukar ofta betecknas som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig — en politik som skall stödjas av ett allsidigt sammansatt och starkt totalförsvar. Hur dessa olika element beskrivs från vår sida och hur de stöds av totalförsvarets olika komponenter är naturligtvis av grundläggande betydelse för trovärdigheten i vår säkerhetspolitik på sikt. Målet för säkerhetspolitiken är kort uttryckt Sveriges överlevnad som en fri och självständig nation. Detta mål under de militärpolitiska förhållanden som råder och som kan förutses råda länge i vår omvärld kan bara nås med 93 den uttalade avsikten att vi skall stå folkrättsligt neutrala i en konflikt mellan maktblocken. Kan vi skapa en genuin trovärdighet i vår omvärld kring denna neutralitetsavsikt, är en viktig förutsättning för att uppnå målen med säkerhetspolitiken grundlagd. Neutralitetsavsikten måste emellertid även byggas upp på en militärpolitisk alliansfrihet. En paktanslutning inskränker nämligen en nations handlingsfrihet i sådan grad att nationen med automatik kan befinna sig i krigstillstånd utan att ha någon möjlighet att själv påverka ett sådant beslut. Den svenska alliansfriheten, som är helt självvald och vars innebörd vi själva beslutar om, saknar varje form av folkrättslig bindning. De grundläggande funktionerna i alliansfriheten är att skapa förutsättningar för att stå utanför den militärpolitiska paktens förpliktelser och automatik och att lägga grunden för en folkrättsligt starkt krävande neutralitetsposition i händelse av konflikt mellan maktblocken. Att inta en neutralitetsposition vid en konflikt ålägger däremot vårt land ett flertal förpliktelser enligt folkrätten. Alltför ofta undervärderas dessa förpliktelser i den svenska diskussionen. Bland de mera tydliga och omfattande åtaganden som folkrättsligt följer med en neutral stats position är kravet att staten skall kunna övervaka och kontrollera hela sitt territorium och kunna ingripa mot kränkningar eller försök att utnyttja territoriet. Redan i dessa folkrättsligt grundande krav ligger att en obeväpnad neutralitet för vår del är en orimlighet. Med hänsyn till omfattningen av vårt lands sjö-, luftoch landterritorium krävs en allsidigt sammansatt försvarsmakt som besitter sådan effektivitet, kvalitet och kvantitet att hela vårt territorium verkligen kan omfattas av en neutralitetsvakt. Enbart en trovärdig avsikt att inta neutralitet vid konflikt kräver alltså en betydande omfattning av det militära försvaret och totalförsvaret. Denna trovärdighet måste långsiktigt byggas upp och vidmakthållas under fredstid. En viktig punkt är naturligtvis att det sätt på vilket vårt land under fredstid reagerar och kan reagera på kränkningar är av avgörande betydelse för hur denna trovärdighet byggs upp långsiktigt. Skulle vårt land trots allt bli angripet har den på alliansfrihet och neutralitet stödda politiken misslyckats. I den situationen kvarstår självfallet målet för säkerhetspolitiken, nämligen Sveriges överlevnad som en fri och självständig nation. De medel som statsledningen då måste nyttja för att nå detta mål kan vara av olika natur, men helt klart framstår vår egen militära förmåga att avvärja ett sådant angrepp och samhällets totala stryktålighet inför ett sådant angrepp som helt avgörande för att statsledningen skall kunna åstadskomma att Sverige har möjlighet att överleva som en fri och självständig nation. Under 1950 och 1960-talen hade Sverige ett totalförsvar som utgjorde denna fast komponent i säkerhetspolitiken. De riktlinjer för utvecklingen av försvaret som moderata samlingspartiet står för syftar till att garantera att denna relativa styrka gentemot omvärlden även framgent skall kunna föreligga. Det är innebörden i den reservation som vi har avgivit på denna punkt. Herr talman! Som jag redan har framhållit blir konsekvenserna för det civila totalförsvaret av en inriktning av det militära försvaret med nuvarande ekonomi dramatiska. En inriktning av det militära försvaret som från början vid invasion måste gå ut på en strid över stora ytor medför drastiska omplanläggningar för snart sagt alla funktioner inom det civila totalförsvaret. Konsekvenserna för vår långsiktiga uthållighet blir också förändrade. Det är svårt att nu ta ställning till och värdera alla dessa frågor. Vi kan bara konstatera att det ömsesidiga beroendet mellan det militära försvarets inriktning och förmåga och det civila totalförsvaret, befolkningens överlevnad, nu har ställts i blixtbelysning. Det är för oss moderater naturligtvis omöjligt att acceptera de långtgående konsekvenserna för det civila samhället av det militära försvarets oförmåga att freda landet. Enligt vår uppfattning behövs en mer nyanserad syn på olika konfliktförlopp än den som lades fast av 1984 års försvarskommitté. Vi kan således inte acceptera de ”enhetliga” normer för totalförsvaret i dess helhet när det gäller planeringen som lades fast då. Olika delar av totalförsvaret måste möta delvis olika typer av situationer. Det är inte alls säkert att det civila totalförsvaret skall ha samma planeringsförutsättningar i den meningen som det militära. Även på den punkten har vi avgivit en reservation. Herr talman! Det har för oss inte tett sig helt meningsfullt att lägga fram en totalt ny ram för det civila totalförsvaret inför det försvarsbeslut som vi nu skall fatta. Vi konstaterar att det finns brister på olika områden, och vi har i vårt förslag räknat upp den civila totalförsvarsramen med ungefär 21 milj.kr. Det innebär att de mest väsentliga av ÖCB:s bedömningar om vad som behövs nu kan tillgodoses. Även på den punkten föreligger reservationer ifrån vår sida. Dessa frågor måste naturligtvis få en långsiktig och trovärdig lösning i nästa försvarsbeslut. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i föreliggande betänkande.

Herr talman! De nordiska länderna har som gemensamt mål att åstadkomma stabilitet och avspänning i norra Europa, även om vi valt olika säkerhetspolitiska lösningar. Denna gemensamma strävan har varit framgångsrik. Sveriges neutralitetspolitik måste därför fullföljas med fasthet och konsekvens. Nordeuropa är ett strategiskt viktigt område. Vi kan tyvärr också konstatera ökad militär aktivitet i Östersjön. Ubåtskränkningarna fortsätter i betydande omfattning. Det är allvarligt och oacceptabelt. Centern medverkade under 1988 till att förstärka resurserna till ubåtsbevakning och incidentberedskap. Vi har i partipolitisk enighet medverkat till uppstramning av IFKN-förordningen om bestämmelser för ingripande mot främmande ubåtar. Vi måste ha kraft att vid varje läge hävda vår integritet. Omvärlden måste ha klart för sig, att vi både har vilja och förmåga att hävda vår neutralitetspolitik. Den svenska neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. Den bästa förutsättningen för att uppnå trovärdighet är om vi kan visa omvärlden att Sveriges folk och de politiska partierna står enade kring värnet av vårt lands oavhängighet och frihet. Jag vill gärna hoppas att enigheten kring vår säkerhetspolitik skall bli bestående. Dock kan man hos några partier skönja en viss vilja att skilja ut sig i form av reservationer till nu föreliggande betänkande. Jag räknar ändock med att försvarskommittén i sitt arbete inför 1991 års beslut lägger fram förslag som kan omfattas av alla partier, så att den långsiktiga stabiliserande och fredsbevarande roll det svenska försvaret spelar för vår säkerhetspolitik och för omvärldens trovärdighet gentemot vårt land kan bibehållas. I nu föreliggande betänkande behandlas förutom säkerhetspolitiken också den fortsatta utvecklingen av totalförsvarets civila del. Samhällets sårbarhet ökar ständigt både tekniskt och organisatoriskt. Det växer fram en hotbild som bl.a. rymmer ett ökat intresse att störa sådana samhällsfunktioner som är av betydelse för säkerheten. Utvecklingen talar för att stormakternas förmåga att genomföra angrepp med kort förvarning ökar. ÖB skriver bl.a. i FMI 2000: ”Möjligheterna att utveckla biologiska stridsmedel för förtäckt användning har ökat med gentekniken.” Beroendet mellan civila och militära delar av totalförsvaret blir alltmer påtagligt och kräver ökad uppmärksamhet. Förändringar i samhället görs för att öka den fredstida effektiviteten, men samtidigt minskar de förmågan att motstå störningar av olika slag som kan vara aktuella i kris eller krig. Samhällets strukturförändringar, med koncentration av befolkning och verksamhet till vissa områden och avfolkning av andra, ökar i många avseenden sårbarhet och känslighet. Störningar, även enstaka sådana, kan få allvarliga konsekvenser för hela samhället. Ett typiskt exempel på sådan sårbarhet är vårt ökade elberoende. Närmare hälften av Sveriges befolkning bor i de tre storstadsområdena. En lång rad livsviktiga funktioner för hela landet finns samlade där. Det är därför viktigt att beredskapshänsyn skall beaktas redan under förutsättningar som gäller i fredstid. Vi menar också att fredskriserna är undervärderade i dagens planering. Sårbarhetsproblem i samhället har det gemensamt med miljöfrågorna att de är mycket lättare att bemästra om man tar hänsyn till dem från början. I dag bygger vi in sårbarheten i samhället i stället för att skapa flexibla och hållbara system. Det finns i dag en betydande oro för detta. Myndigheten för civil beredskap, ÖCB, har ansvaret för planering i krisoch krigstid. Det finns ingen lagstiftning som möjliggör för exempelvis myndigheter att ålägga kommuner att vidta vissa åtgärder. Statliga bidrag kan utgå för beredskapsåtgärder om det är förenat med krigsnytta, men inte för fredsnytta. Genom att beredskapshänsyn beaktas i den normala, fredstida samhällsutvecklingen kan beredskapen tillgodoses på samhällsekonomiskt billigaste sätt, vilket innebär att man skapar ett stabilt och uthålligt samhälle. Beredskapshänsyn måste därför bli en naturlig del av samhällplaneringen. Kommunernas faktiska roll måste ytterligare stärkas i civilförsvaret. Kommunerna har genomfört en beredskapsplanering, och i samarbete mellan ÖCB, FOA och Kommunförbundet har en försöksverksamhet genomförts med riskanalys av kommunernas verksamhet för såväl fredssom krigsrisk. Vi anser att försöksverksamheten med kommunal riskanalys nu bör genomföras i samtliga kommuner. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att en översyn skall göras av samtliga statliga verk. Vi anser att man i denna översyn skall göra en Prot. 1988/89:91 genomgång av hur beredskapshänsynen i samhällsplaneringen fungerarinom 6 april 1989 verkets arbetsområde och hur den kan effektiviseras. Utskottets majoritet har inte visat någon förståelse för vårt krav, men vi anser att detta är ett utomordentligt tillfälle att få en kartläggning av just hur man hanterar beredskapshänsynen. En försvarskommitté är sedan i december i arbete. Vi anser, bl.a. utifrån vad ÖB har anfört i FMI 2000, att det är viktigt att en särskild parlamentarisk sårbarhetsutredning får till uppgift att utreda sårbarheten i samhället. I det sammanhanget bör prövas vilka åtgärder som bör vidtas för att skapa en uthållig utveckling. Utredningen bör också studera behovet av lagstiftning och bidrag. När nu utskottsmajoriteten avstyrkt vårt förslag om en sårbarhetsutredning, vill jag fråga främst socialdemokraterna hur de tänker ge sårbarhetsfrågorna den plats i totalförsvaret de förtjänar. Energisystemets uppbyggnad och inriktning påverkar på ett avgörande sätt samhällsutvecklingen. Vi har i annat sammanhang föreslagit en omläggning av energipolitiken utifrån ett decentralistiskt synsätt, för hushållning med tillgängliga resurser och övergång till förnybara inhemska energikällor. Regeringen måste visa att den är beredd att ge stöd för detta och inte bara föra ett fagert tal. När det gäller beredskapen i fråga om livsmedel fastslogs i det jordbrukspolitiska beslutet från 1985, att minimibehovet av livsmedel måste kunna tillgodoses med hög säkerhet även vid långvariga kriser. I beslutet förutsattes en treårig planeringshorisont för en omställning av jordbruket, så att det därefter kan klara sig med enbart inhemska resurser. I det försvarspolitiska beslutet 1987, det berömda, som havererade alldeles efter start, var livsmedelsförsörjningen av underordnad betydelse. 1987 års försvarsbeslut innebar i grunden att någon långsiktig försörjningsförmåga inte längre kommer att finnas. Det pågår en omställningsprocess inom det fredstida jordbruket med en neddragning av antalet nötkreatur, speciellt mjölkkor. Därmed minskar en viktig proteinbas i kriskosten. Anslagen till krislagring räcker inte till att klara ens den låga nivå som förutsattes i försvarsbeslutet. Jordbruket är i dag beroende av import av viktiga varor: maskiner, reservdelar, drivmedel och andra s.k. insatsvaror. Alternativ odling innebär en minskad sårbarhet. Åkermarken framstår som en trygghetsfaktor som blir allt viktigare, ju sämre beredskap vi har när det gäller lager och egen produktion av insatsmedel som protein och ammoniak. Den åkerareal vi har måste vi därför vara rädda om. Det senaste försvarsbeslutet ger tyvärr inget stöd för en sådan ambition. Storstadslän som Stockholm och Göteborgs och Bohus län har en självförsörjningsgrad kring 20 96. Försörjningen av övre Norrland utgör också ett speciellt problem. Redan i fredstid behövs kontinuerlig daglig tillförsel motsvarande 50 långtradare per dygn. I det jordbrukspolitiska beslutet 1985 betonades vikten av en geografiskt väl differentierad jordbruksproduktion för att kunna trygga försörjningsbe 9” redskapen. Vi kan nu se hur den socialdemokratiska jordbrukspolitiken styrt åt motsatt håll. Ett annat hot är att radioaktivt nedfall kan slå ut en del områden för livsmedelsproduktion. Tjernobylolyckans konsekvenser visar att spridningen av det radioaktiva nedfallet kan få omfattande effekter. Miljöhoten genom försurning och klimatpåverkan samt annan storskalig miljöförstörelse kan också påverka ekosystemets produktionsförmåga. Vattenförsörjningen tenderar att bli ett allt större problem i takt med koncentrationen. Trots att vatten är vårt viktigaste livsmedel är kontrollen bristfällig. Den är splittrad och vattensystemen är sårbara. Centerpartiet har under flera år krävt en systematisk genomgång av vattensystemen och att statliga bidrag skall utgå för förnyelse av va-nätet. De studier som hittills genomförts i Malmö, Göteborg och Storstockholm visar på allvarliga sårbarhetsproblem. Bl.a. mot denna bakgrund bör vattenförsörjningsområdet i sin helhet bli föremål för analyser och studier. Den ökade datoranvändningen skapar nya former av sårbarhet. Allt fler system i vårt samhälle är beroende av datorer för att alls fungera. Datasystemen är utsatta för en rad hot i krisoch krigssituationer. Det är nödvändigt att alternativa system behålls och byggs upp inom för samhället väsentliga områden. Det ökande beroendet av omvärlden har ett försvarspolitiskt pris. En god försörjningsberedskap är en förutsättning för ett väl fungerande totalförsvar. Kostnaden för detta är att se som en försäkringspremie. S och fp-majoritetens planeringsförutsättningar i 1987 års beslut innebar förändringar som vi inte kunde acceptera. Ett synsätt där man lägger fast hur långt ett krigsskede kan vara för att det skall stämma med den ekonomiska ram man är beredd att sätta, tycker vi är ett cyniskt resonemang som leder till att det blir möjligt att sälja ut fredskrislager, banta ner vårt ekonomiska försvar och allmänt reducera vår uthållighet. Detta menar vi är ett betydande risktagande. Centerpartiet föreslog till förra årets riksmöte att ÖCB skulle få i uppdrag att särskilt utreda sårbarheten i storstäderna. Riksdagen avslog förslaget. Trots detta gick ÖCB till regeringen och bad att få genomföra en sådan studie. ÖCB har nu påbörjat sitt arbete, och det är viktigt att detta fullföljs så att beredskapshänsynen inarbetas i samhällsplaneringen. Detta arbete borde ha så offentlig karaktär som det är möjligt av säkerhetsskäl. Det är också viktigt att övningar genomförs, så att man får testa hur beredskapsplaneringen fungerar i förhållanden som är jämförbara med kristider. När det gäller planeringsramen för den civila delen har vi från centern föreslagit en uppräkning med 96 miljoner utöver propositionens förslag till beredskapslagring av exempelvis kvävegödsel och industriella åtgärder. Därför finns det ingen anledning för oss att stödja moderatreservationen nr 19. Vi har dessutom föreslagit en omfördelning av medelsanvisningen inom ramen, så att de 4 miljoner som regeringen anvisat till ÖCB, utöver vad överstyrelsen anmält behov av, i stället fördelas med 3 miljoner till de frivilliga försvarsorganisationerna över anslaget B 8 i tionde huvudtiteln. Återstående 1 miljon förs till anslaget G 1 för ÖCB att användas för samhällets ADB-säkerhet, uppgifter som riksdagen ålagt ÖCB, som regeringen inte varit beredd att ge pengar till. Denna omfördelning har accepterats av övriga partier i utskottet. Centerpartiets yrkanden har i detta sammanhang vunnit bifall, vilket inte minst är till glädje för frivilligorganisationerna, vilka vi anser fyller viktiga uppgifter. Herr talman! Med det anförda vill jag härmed yrka bifall till samtliga centerreservationer i detta betänkande.

Herr talman! Svenska folket och samtliga ledamöter i denna kammare, även om de just nu inte är så många, är överens om att Sverige skall bevara sitt oberoende. Vad innebär då detta oberoende, och vad är det som hotar oberoendet? Vilka av hoten är militära och vilka är handelspolitiska, eller finns det andra typer av hot? Vilka av de militära hoten skall mötas med militära medel, och vilka bör mötas med andra medel? Hur påverkar vi hoten i vår omvärld? Sker det med egna rustningar eller med andra medel? Är den utveckling som vi under senare år har kunnat se i Europa, och i förlängningen förhoppningsvis kommer att se även i andra delar av världen, något tillfälligt eller något som för första gången sedan andra världskriget tyder på en radikalt förändrad bild, och en ny och hoppfull situation? Vad kan vi i så fall göra för att understödja den utvecklingen och för att undanröja hot i stället för att söka medel enbart för att möta dem? Jag menar att det som händer i Centraleuropa, det som händer på initiativ av Sovjetunionen när det gäller nedrustning, är hoppfulla tecken, tecken som vi bör ta till vara och som vi bör understödja. Vi bör på alla sätt visa att detta är en utveckling som vi önskar och vill gynna. Mot den bakgrunden är minskningen av den svenska krigsmaktens slagkraft, som Björn Körlof fann beklaglig, kanske inte beklaglig utan helt i linje med vad vi önskar av den internationella utvecklingen. Det svenska totalförsvaret har alltså behov av en balans som vi i andra sammanhang eftersträvar inom det militära försvaret. Arméns, marinens och flygvapnets kraft skall vara i balans. Det gäller naturligtvis också det militära försvarets del av totalförsvaret. Den säkerhetspolitik och den säkerhetspolitiska analys som vi grundar utformningen av vårt totalförsvar på bygger naturligtvis till stor del på historisk tradition, på schabloner och på det som vi kan kalla beroendet av militärindustrin. En utvecklad industrination som Sverige har naturligtvis behov av utvecklingsprojekt för att kunna fortsätta att vara en utvecklad nation. Militärindustrin fyller i varje utvecklad industristat funktionen av att förse samhället med kvalificerade forskningsuppgifter. Den skall vara politiskt accepterad för att mycket pengar skall kunna pumpas in i den. Det finns knappast några civila utvecklingsprojekt, som t.ex. JAS-projektet, av motsvarande kvalificerade karaktär. Det finns inte ett område inom metallurgin, hydrauliken, elektroniken, osv. som inte finner en tillämpning i ett sådant kvalificerat projekt. Säkerhetspolitiken måste alltså ta till vara de tecken till avspänning som finns och gynna och understödja dem. Det är endast på detta sätt som vi på sikt undanröjer hot. Till propositionen om totalförsvarets civila del har det väckts en del motioner i fråga om detta, bl.a. en alldeles utmärkt socialdemokratisk motion av Hans Göran Franck m.fl. Även miljöpartiet och vpk väckte motioner i fråga om detta, vilka ligger till grund för reservation 3 som är fogad till detta betänkande och som jag yrkar bifall till. Gunhild Bolander uppehöll sig en hel del kring en beskrivning av det sårbara samhället. Den beskrivningen kan jag instämma i. Det är inte bara Sverige som är sårbart utan det gäller alla utvecklade industrinationer. Och det är precis som Gunhild Bolander sade, nämligen att det är när man bygger strukturer som man kan göra dem mindre sårbara, inte efteråt. Det har också betydelse hur man hanterar möjligheterna att göra verksamheter och delar av landet oberoende och självständiga — energisystemen och livsmedelsproduktionen, precis som Gunhild Bolander sade. Sverige är en liten nation men till ytan stor. Det finns alltså möjlighet och behov av en decentraliserad organisation av vårt samhällsliv, av vår industriproduktion och av vår livsmedelsproduktion. Den del av det vi kallar civilförsvar och som får anslag via riksdagen är högst försumbar i detta perspektiv. Det är den totala uppbyggnaden av vårt samhälle det handlar om. Vi bör i 1988 års försvarsutredning mycket noga överväga inriktningen av totalförsvaret. Gunhild Bolander och centern föreslår en ny sårbarhetsutredning. Mot bakgrund av vad vi faktiskt skall syssla med i försvarskommittén tycker jag inte att en sådan behövs. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall även till reservation 8.

Herr talman! Vi skall nu ta ställning till ett betänkande som handlar om planering och anslag för totalförsvarets civila del. Som vi från miljöpartiet många gånger framhållit är denna del värd de mest omsorgsfulla tankar, men inte bara tankar utan också konkreta åtgärder. En del kostar skattepengar, och det är viktigt att vi lägger dessa där de gör bäst nytta. I år erbjuds riksdagen att lägga 31 miljarder på de militära försvarsåtgärderna, dvs. krigsmakten, medan den föreslås lägga 1,7 miljarder, dvs. ungefär 5 90 av försvarskostnaderna, på de civila åtgärderna. Vi menar att den fördelningen är mycket sned. Varför? Det är logiskt att börja med säkerhetspolitiken och hotbilden, vilket görs i betänkandet. Hotbilden förändras. Det allt överskuggande hotet mot vårt samhälles fortbestånd kommer i dag från den förstörelse av luft, vatten och mark som pågår och som ger sig till känna genom växthuseffekter, ozonhål, markförsurning, skogsdöd, säldöd och cancer hos människor. Insikten om detta sprider sig — kanske har den rent av spritt sig till stormakternas beslutsfattare. De börjar inse att resurshushållning och miljöriktig teknik måste prioriteras framför stridsvagnar och missiler. Hänger vi med i hotbildsbedömningen? Visst finns resurserna i allt väsentligt kvar hos stormakterna för att vid en konflikt militärt invadera Sverige, och vi i Sverige tvingas definitivt alltjämt att hålla en krigsmakt som vårt yttersta försvar. Men, återigen, kan det vara en rimlig fördelning med 5 Pe till civila försvarsåtgärder och 95 9> till krigsmakten? Även den militära hotbilden har förändrats. Det civila samhällets sårbarhet har ökat drastiskt genom att vi gått över till storskaliga system för livsmedel, värme, elström och data. Systemen kan slås ut med små militära Prot. 1988/89:91 insatser, och våra brigader kan inte mobilisera och verka i ett samhälle där 6 april 1989 basförsörjningen har kollapsat. Därtill har vi blivit oerhört känsliga för ekonomisk utpressning. Vi får t.ex. anpassa oss till amerikansk utrikespolitik därför att vi behöver datorer.

Jag har på flera sätt förstått att det är opassande att tala om kärnkraftens sårbarhet, men för övrigt kan man konstatera att insikten om samhällets sårbarhet finns hos alla partier. I regeringens proposition talas om den, moderaterna motionerar om elsystemets sårbarhet och centerpartiet har en utförlig och välskriven motion i ämnet. Men vad föreslår man för åtgärder? Regeringens linje synes vara att skynda långsamt. Det största oppositionspartiet pläderar för mera pengar till de militära delarna med hänvisning till alla militära resurser i öster men kanske även med tanke på vår sårbarhet och ubåtskränkningar, TIR-bilar och Spetznasförband. Det är naturligtvis en metod att göra så att om sårbarheten ökar så lägger vi på mera militära resurser för avskräckning och skydd. Miljöpartiet de gröna vill föreslå en annan metod. Låt oss bygga ett samhälle som är mera robust och lättare att försvara. Vi ser den möjligheten i ett ekologiskt anpassat samhälle. En övergång till förnybara energikällor, ekologiskt lantbruk och god hushållning ger ett samhälle som avvärjer de stora och verkliga miljöhoten. Samtidigt blir det ett samhälle som även är mycket lättare att försvara mot fientliga militära företag än dagens Sverige genom att vi får befolkning och näringsliv mera utspritt över hela landet. Vi får då också en realistisk möjlighet att i grunden minska på militära kostnader, även om deras storlek naturligtvis även beror på den internationella hotbilden. Alltså föreslår vi en metod att försvara vårt samhälles fortbestånd som vi vet är nödvändig med tanke på miljöhoten och som på köpet ger oss en realistisk möjlighet att skydda vårt land mot krig och fientlig invasion. Ett land som är svårt att ockupera avskräcker en eventuell angripare. Totalförsvaret fordrar då faktiskt omtanke på nästan alla samhällsområden, något som vi gett uttryck för i vår partimotion Fö210. Tyvärr har genom riksdagens beslut flertalet av våra konkreta yrkanden beträffande sårbarhet remitterats till andra utskott — de återfinns nu i ett särskilt yttrande. Jag kan bara hoppas att näringsutskott, jordbruksutskott, bostadsutskott och utrikesutskott skall vara lyhörda för försvarsaspekterna. Jag vill säga något mera om olika reservationer till betänkandet. Jag kan dela den moderata tanken i reservation 1 beträffande säkerhetspolitikens grunder, att vi har fått en successiv försvagning av det svenska försvaret, men jag menar att det beror på den ökade sårbarheten i det civila samhället. Åtgärderna bör sättas in där i stället för i utökad krigsmakt. Vi önskar givetvis som andra en bred enighet om ett trovärdigt försvar. Vi kommer att 101 Beträffande mom. 3 yrkar jag bifall till reservation 2. Mycket är otillfredsställande vad gäller ffträmmande undervattensverksamhet vid våra kuster: vi har inte fått stopp på den, vi har inte kunnat artbestämma den, och uttalanden har gjorts i massmedia som skadar vår neutralitetspolitik. När vi inte lyckas med egna medel kan det vara värt att pröva internationell hjälp, inte av något block men väl av Haagdomstolen eller FN. Beträffande mom. 5 yrkar jag bifall till reservation 3, som var föranledd av motioner från socialdemokrater, vpk och miljöpartiet. Frågan om hur stort det militära hotet mot oss egentligen är och vilka krigsrisker som kan finnas engagerar naturligt nog väldigt många människor. Militär och utrikespolitisk sakkunskap finns förvisso inom departement och staber, men nog skulle det vara mycket värdefullt om fredsrörelsen fick förtroendet och ekonomisk möjlighet att med hjälp av fredsoch konfliktforskare göra en parallell utredning, en utredning som fick mera tyngd än enstaka föredrag, debattartiklar och seminarierapporter. I moment 6 har vi att ta ställning till hur långa krigsoch avspärrningsperioder vi skall planera för. 1987 års beslut innebär planering för ett år med minskad import och några månaders krigstillstånd, men det anser vi inom miljöpartiet helt otillräckligt. Visst skall detta utredas nu av den sittande försvarskommittén, men vi anser att nuvarande situation är oförsvarlig. Jag yrkar därför bifall till reservation 5, där man föreslår att vår beredskap byggs upp med tanke på en treårig krigsoch avspärrningsperiod. Sedan finns det tre reservationer angående samhällets sårbarhet. Som framgår av ett särskilt yttrande kommer miljöpartiets förslag upp i annat sammanhang. I föreliggande betänkande yrkar jag bifall till reservation 8 från vpk, och i andra hand reservation 7 från centern. Vidare yrkar jag bifall till centerreservationerna 15, 16 och 17. När det gäller planeringsramarna för den verksamhet som budgeteras över i huvudsak ÖCB och räddningsverket bör det ske en rejäl uppräkning. Vi föreslår 390 miljoner för kommande budgetår, plus ytterligare 300 miljoner i en annan motion, för landsbygdsutveckling av ur försvarssynpunkt hög angelägenhetsgrad. Utbyggnaden av befolkningsskyddet — skyddsrummen — måste skyndas på. Hemskyddsverksamheten i Civilförsvarsförbundets regi bör få ytterligare medel. Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen måste stödjas ekonomiskt, inte bara den kommunaltekniska. Vi föreslår att 80 miljoner avsätts för att ÖCB skall kunna göra akuta insatser exempelvis inom livsmedelsförädlingen för att främja en försvarbar struktur. Det skall inte vara så att mejerier försvinner i Enköping och Eskilstuna utan att beredskapshänsyn tas. Jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 14 som gäller uppräkning av ramen för de civila försvarsmyndigheterna. I ett flertal motioner från olika partier föreslås åtgärder mot miljöfarliga transporter till lands och sjöss. Utskottet understryker vikten av åtgärder men avstyrker motionerna med hänvisning till fjolårets behandling av ärendet. Därmed kan man i år låta sig nöjas med förhoppningen att rejäla förslag till åtgärder snart kommer från berörda myndigheter, exempelvis sjöfartsverket. Så hälsar jag med tillfredsställelse att vår motion och en liknande Prot. 1988 aa Planering och anslag nyligen fick ett utredningsuppdrag. Saken borde ligga rätt väl till efter”. a SS Till sist, herr talman! Sverige kan försvaras om vi får ett samhällsbygge som är försvarbart ur ekologisk synpunkt och samtidigt blir mera resistent mot militära angrepp. Låt oss börja flytta resurser från JAS-projektet till robusta och trovärdiga försörjningssystem.

Herr talman! Vi behandlar nu försvarsutskottets betänkande 12 som berör en begränsad del av totalförsvaret, nämligen den civila delen. Detta till trots har ett stort antal reservationer fogats till betänkandet. Två av dessa hör enligt min mening mera hemma under frågor som rör det militära försvaret och dess utveckling i framtiden. Jag avser då den moderata reservationen 1 om säkerhetspolitikens grunder och reservation 2 av miljöpartiet som gäller granskning av bevis angående ubåtskränkningar. Utöver behandlingen av dessa reservationer kommer jag att redovisa utskottsmajoritetens syn på de frågor som föranlett reservationerna 3, 4 och 5. Resterande delar av betänkandet kommer för vår del att behandlas av Iréne Vestlund. Bakom utskottets skrivning står en bred majoritet. Inte i något fall har oppositionen samlat mer än tre av utskottets 17 ledamöter bakom samma reservationer. Det är ett bevis så gott som något att inriktningen av regeringens politik har ett brett stöd och ger garantier för stabilitet i planeringen av det civila försvarets fortsatta utveckling. Samma breda stöd finns för svensk säkerhetspolitik, men trots detta har moderaterna ansett sig tvungna att markera en annan mening under avsnittet som handlar om säkerhetspolitiken. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att vårt senaste försvarsbeslut i fråga om de säkerhetspolitiska grunderna utgick ifrån 1984 års försvarskommittés säkerhetspolitiska rapport, som framlades under politisk enighet. I denna säkerhetspolitiska rapport redovisades en inträngande analys bl.a. av de strategiska förhållandena i Sveriges närområde, varvid inte minst de militärstrategiska relationerna mellan nordoch centraleuropeiska områden belystes i olika avseenden. I direktiven för 1988 års försvarskommitté hänvisas till den förra försvarskommitténs arbete med dessa frågor såsom i allt väsentligt giltigt som underlag för nästa försvarsbeslut. Enligt direktiven bör 1988 års försvarskommitté ”granska den tidigare analysen och med utgångspunkt i denna ta hänsyn till sådana förändringar i säkerhetspolitiskt, militärstrategiskt, försörjningsmässigt, tekniskt eller annat avseende som kan förutses få konsekvenser för vår framtida säkerhet”. 1988 års försvarskommitté ges alltså i regeringens direktiv uppdraget att vidareutveckla den föregående kommitténs analyser och slutsatser. Av dessa 103 skäl finns det enligt utskottets mening ingen anledning för riksdagen att göra ett uttalande av det slag som yrkas i motionen Fö204 och reservation 1. Yrkandet bör således avslås. Herr talman! I en motion från miljöpartiet tas frågan om svenskt agerande med anledning av ubåtskränkningarna upp. Motionen följs upp i en reservation. Här konstateras att frågan om undervattenskränkningar och andra kränkningar av svenskt territorium är av grundläggande och vital betydelse för Sveriges samlade säkerhetspolitik. Vår förmåga att i fredstid avhålla främmande makter från att kränka Sveriges territoriella integritet har uppenbart en avgörande betydelse för tilltron i omvärlden till vår vilja och förmåga att fullfölja vår neutralitetspolitik vid kris och krig i vår omvärld. Av avgörande betydelse för vår säkerhetspolitik är, så som fastslagits av regering och riksdag vid flera tillfällen, att vi förbehåller oss rätten att själva utforma dess mål och medel. Vår samlade säkerhetspolitik förutsätter också att vi förbehåller oss rätten att själva bedöma faktiska och möjliga hot och själva göra den lämpliga avvägningen mellan säkerhetspolitikens olika instrument. Härvid är, som nämnts i det föregående, den breda enighet som finns i vårt land i sig en betydande säkerhetspolitisk tillgång. Denna enighet omfattar de konstateranden som gjorts av regering och riksdag vid olika tillfällen på grundval av överbefälhavarens rapportering om förekomsten av kränkningar av Sveriges territoriella integritet. Utskottet anser mot denna bakgrund att det vore olämpligt och i strid med grunderna för den svenska säkerhetspolitiken att såsom motionärerna yrkar överlämna underlaget för svenska uttalanden och åtgärder rörande undervattenskränkningar under 1980-talet till internationell granskning och skiljedom. Det är en självklarhet att för svensk säkerhet viktiga frågor inte kan avgöras av utländska instanser. Det är likaledes en självklarhet att misstänkt säkerhetshotande företeelser måste tillmätas vikt inom ramen för beredskapsplaneringen. Utskottet anser följaktligen att riksdagen bör avslå samtliga yrkanden i motion Fö205 och i reservation nr 2. I ett antal motioner berörs frågor om säkerhetspolitiskt underlag för 1988 års försvarskommitté inför nästa försvarsbeslut. Det finns, menar motionärerna, stora behov av att bedriva studier i frågor rörande avspänningen, beroenden och Sveriges position i det globala samfundet, m.m., för att vi med ny kunskap som underlag skall kunna utforma en ny och bättre svensk försvarspolitik. För att bidra till detta bör utöver militären även oberoende forskare, institutioner i Sverige och utomlands, politiker och andra delta. Motionärerna föreslår riksdagen att besluta att ge den arbetande försvarskommittén i uppdrag att utföra sådana säkerhetspolitiska studier och verka för ett sådant allsidigt sammansatt säkerhetspolitiskt underlag och beslut. Genom försvarskommitténs arbete säkerställs ett parlamentariskt inflytande över hela förberedelseprocessen inför ett sådant beslut. Till försvarskommitténs förfogande står civil och militär expertis från departement och myndigheter, och det står kommittén fritt att härutöver inhämta all den information och det underlag den bedömer som erforderlig. I direktiven för sittande försvarskommitté förutsätts att kommitténs förslag avseende säkerhetspolitikens grunder och inriktningen av totalförsvarets fortsatta utveckling kommer att undergå en bred remissbehandling. Kommittén kommer dessutom, enligt vad utskottet erfarit, att i likhet med tidigare försvarskommittéer inbjuda oberoende forskare och experter att vid ett särskilt seminarium inför kommittén redovisa sin syn på olika säkerhetspolitiska frågor, varefter bidragen kommer att utges i bokform. Dessa olika förhållanden och åtgärder torde enligt utskottets mening motsvara även mycket högt ställda krav på brett och förutsättningslöst säkerhetspolitiskt underlag för försvarskommitténs förslag i olika skeden och inför riksdagens slutliga ställningstagande till ett nytt försvarsbeslut. Med anledning av reservationerna 4 och 5 av moderata samlingspartiet resp. miljöpartiet vill jag erinra om att riksdagen två gånger tidigare på förslag av utskottet avslagit framförda motionsförslag om en omprövning av de i det senaste försvarsbeslutet fastlagda planeringsförutsättningarna rörande krisers och krigs varaktighet och karaktär och därmed sammanhängande importantaganden. Utöver de skäl som då angavs mot en sådan omprövning under löpande försvarsbeslutsperiod har sedan dess tillkommit att 1988 års försvarskommitté nyligen påbörjat sitt arbete. I kommitténs uppgifter ingår bl.a. att ange planeringsmålen för beredskapen inom det civila totalförsvaret och dess olika funktioner. Även nu bör riksdagen med hänvisning till det anförda avslå reservationerna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag slutligen bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! För att det inte skall råda något tvivel eller kvarstå någon missuppfattning om vad den moderata reservationen nr 1 angående säkerhetspolitiken handlar om vill jag gärna säga följande. Roland Brännström beskrev framför allt den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden. Det är riktigt som Roland Brännström säger att den tidigare försvarsutredningen var enig om vilka slutsatser man skulle dra av omvärldsutvecklingen. Men vad reservation nr 1 handlar om är vilka konsekvenser vi skall dra av vår egen deklarerade säkerhetspolitiska linje och vilka krav den linjen ställer på sammansättningen av vårt totalförsvar. Reservationen går alltså ut på att den politik som under lång tid förts här i landet har medfört att det militära försvaret relativt omvärlden blivit allt svagare. Det gäller också de civila delarna av totalförsvaret. Detta är en politik som på lång sikt kan rubba tilltron till vår egen deklarerade säkerhetspolitiska linje. Det är detta som är innebörden i reservationen. Jag vill gärna säga att vi fortfarande är helt överens om de slutsatser som den förra försvarskommittén drog av omvärldsutvecklingen. På den punkten finns det, såvitt jag förstår, goda förutsättningar att vi skall komma fram till samstämmiga bedömningar även i det utredningsarbete som nu förestår.
Herr talman! Det gläder mig att Björn Körlof ger uttryck för att han står fast vid den ståndpunkt han hade om den säkerhetspolitiska bakgrundsbedömningen när vi fattade det senaste försvarsbeslutet. Vad som ändå nu kan vara viktigt att ha med sig i bedömningen är att någon förändring i negativ riktning inte kan avläsas i den omvärld vi diskuterar. I varje fall kan jag inte göra det, utan det är snarare tvärtom. Då borde det vara rimligt att man ger sig till tåls till dess kommittéarbetet kommit in i det skede där kommittén enligt direktiven har att bedöma den aktuella omvärldsutvecklingen och slutgiltigt göra de säkerhetspolitiska bedömningarna inför ett nytt beslut år 1991. Jag tycker att det hade varit klädsamt om Björn Körlof hade gett uttryck för att en sådan möjlighet finns i stället för att alltför kritiskt granska nuläget när det ändå skett en positiv förändring av omvärldsutvecklingen.
Herr talman! Jag delar i och för sig Roland Brännströms positiva syn på de senaste 1 1/2-2 årens utveckling i omvärlden. Det råder inga tvivel om att denna utveckling har inneburit avspänning som också kommer oss till godo. Men både Roland Brännström och jag vet att man inte bygger upp ett totalförsvar på några år, utan det är en verksamhet som tar 15, 20, kanske 30 år att genomföra om alla system skall fungera. Därför vill jag faktiskt hänvisa till det som såväl Roine Carlsson som Pierre Schori har sagt, nämligen att trots att utvecklingen är positiv — vilket vi skall vara glada över — så gäller det att sitta stilla i båten. Vi måste som stöd för vår säkerhetspolitik bibehålla en konsekvent, stabil och långsiktig försvarspolitik. Vi moderater menar i vår reservation att vårt land kanske inte har gjort på det viset under lång tid, eftersom totalförsvaret har blivit relativt försvagat jämfört med omvärlden. Detta kan innebära trovärdighetsförluster, om vi inte nu genom nästa års försvarsbeslut rättar till en hel del av de brister som finns.
Herr talman! Om Björn Körlof hade yttrat detta i anslutning till en debatt senare i vår om det militära försvaret, hade jag haft större förståelse för att reservationen ser ut som den gör. Det vi nu behandlar är ju de civila delarna av totalförsvaret. Såvitt jag har förstått är skillnaden mellan majoriteten i utskottet och reservanterna i detta avseende 21 milj.kr. på årsbasis, vilket inte torde utgöra den stora skillnaden som allvarligt förändrar bedömningen av i varje fall dessa delar av totalförsvaret. När vi senare i vår återkommer för att diskutera den militära delen av totalförsvaret där skillnaden säkert är större, hade det också funnits starkare skäl att från moderat håll markera den här skillnaden. När det gäller den militära delen, delar jag det synsätt som vi från socialdemokratiskt håll alltid har företrätt. Man skall akta sig för att med snabba svängningar förändra den långsiktiga politiken. I detta sammanhang vill jag framhålla de uttalanden som gjorts av försvarsministern och från annat håll. En långsiktig, stabil inriktning är av värde för tilltron till vår Prot. 1988/89:91 säkerhetspolitik. 6 april 1989 Det som vi i dag behandlar ger egentligen uttryck för mycket små skillnader. Det hade varit värdefullt om också moderata samlingspartiet utan markeringar hade slutit upp bakom de säkerhetspolitiska grunder som har möjliggjort en bred enighet vid bedömningen av förutsättningarna.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande 12 behandlar planering och anslag för totalförsvarets civila del. Sammantaget har 96 motionsyrkanden behandlats av utskottet. Jag har tolkat antalet motioner som indikation på ett ökat intresse för det civila försvaret och för hur det civila samhället kan och skall ta beredskapshänsyn i sin planering så, att sårbarheten minskas. Vi kan självfallet inte skapa ett samhälle anpassat för krig och kris. Men med gemensam planering kan vi anpassa de fredstida önskemålen om minskad sårbarhet så, att de passar in i en kommunal handlingsplan. I detta avseende delar jag Gunhild Bolanders syn, att det är bättre att planera i tid, för då behövs det mindre ekonomiska satsningar när krisen kommer. Jag avser att kortfattat beröra motionsbehandlingen, speciellt de avsnitt där det finns reservationer och särskilda yttranden. Jag börjar med motionerna angående utländska långtradares trafik i Sverige, de s.k. TIR-bilarna, trots att utskottet i två betänkanden under de senaste åren behandlat frågan och därmed uttalat sig för en skärpning av de befintliga reglerna för TIR-bilarnas trafik och uppföljning av denna. Anledningen till att jag tar upp denna fråga är att det ånyo avgetts motioner i detta ämne. Gudrun Norberg har som varit en flitig motionär och debattör när det gäller TIR-bilarna har också vunnit en framgång genom sin argumentation när vi under den senaste tiden har diskuterat dessa långtradarbilar. Nu återkommer Gudrun Norberg med ett yrkande i sin motion, att allmänheten skall ges periodiska och samlade redovisningar kring iakttagelser rörande misstänkt verksamhet i Sverige från utländska långtradare. Utskottet anser att en föreskrift från riksdagens sida inte är ändamålsenlig. Det bör i stället ankomma på resp. myndighet att bedöma hur allmänhetens information skall ske. Därmed avstyrker utskottet motionerna som rör TIR-bilarna. Utskottet behandlar sårbarheten i samhället i två avsnitt: dels de övergripande målen, dels den kommunaltekniska försörjningen. Till dessa avsnitt finns ett antal reservationer fogade. Utskottet ägnar ett stort intresse åt dessa frågor och har i olika sammanhang behandlat dem. Under denna behandling har vi också naturligtvis uppmärksammat att 1987 års försvarskommitté initierade viktiga beslut för att se till att minska sårbarheten, t.ex. när det gäller sjukvården, teletrafiken och annat. Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, och räddningsverket har också fått i uppgift att ägna särskild uppmärksamhet åt sårbarhetsfrågorna. Jag tycker att det är bra att vi har två verk som med särskild uppmärksamhet kan arbeta med detta. Vi lägger också över ett stort ansvar på dessa verk, samtidigt som också den nytillsatta försvarskommittén behandlar dessa frågor. Man har ägnat storstädernas sårbarhet särskild uppmärksamhet och studier, vilket även Gunhild Bolander tog upp. Man har undersökt följden av befolkningskoncentrationerna och hur man skall klara vattenförsörjningen och elförsörjningen. I ÖCB:s plan är dessa frågor högt prioriterade. Man har tagit ett särskilt initiativ just när det gäller storstädernas sårbarhet. Beträffande kommunerna och kommunernas arbete med de kommunaltekniska försörjningen har det i någon reservation tagits upp någonting som kallas för KRAS-projektet — vi är ju mycket för det här med förkortningar — vilket innebär kommunal riskanalys för fred, kris och krig. Där utvecklas metoder för en integrerad riskhantering för att tillgodose behovet av reservanordningar och för att öka uthålligheten när det gäller försörjningen. Dessa projekt bedrivs i samarbete med Svenska kommunförbundet, socialstyrelsen, statens energiverk och statens vattenfallsverk. Det är nog förnuftigt att vänta på resultatet av detta arbete och se vart det leder. Därför har vi avstyrkt de motioner som behandlar dessa frågor. Det är ofta så, att när kommunerna talar om att man behöver ha beredskapsåtgärder i händelse av krig, handlar det egentligen om beredskapsåtgärder inför kriser i fredstid som ju är lika resurskrävande. Dessa diskussioner har inte alltid den dignitet som vi, som arbetar med totalförsvarets civila del, kanske skulle önska. Men vi vet också att när det händer någonting som berör många människor, t.ex. ett elavbrott, sätts det i gång en hög aktivitet även ute i kommunerna. Jag önskar självfallet inte några elavbrott, men vi kanske skulle nyttja dessa situationer för information om vad som kan hända även i fredstid. Den civila beredskapen handlar mycket om sårbarhetsfrågorna. Flera av de talare som sitter i utskottet har också berört dessa frågor. I stort sett har vi inte några delade meningar. Uppdragen i dessa frågor, till ÖCB i första hand, räknar vi med att bli redovisade för utskottet. Och de uppdrag som försvarskommittén har kommer vi självfallet att redovisa för riksdagen vid ett senare tillfälle. I det här betänkandet behandlas också de motioner som berör befolkningsskydd och räddningstjänst. Som tidigare framhållits har vi sett allvarligt på de påtalade bristerna i undsättningsenheterna, som skall kunna göra omedelbara insatser efter mobilisering. Men vi hoppas också att olika åtgärder, bl.a. fler övningar, skall åstadkomma en förbättring, utan att riksdagen behöver uttala sig i frågan. Sedan finns det också ett avsnitt där vissa utbildningsoch personalfrågor beträffande brandpersonal och räddningstjänst behandlas. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionerna dels på grund av den ambitionshöjning som åsyftas med den nya räddningstjänstlagstiftningen, dels på grund av det nya utbildningssystemet för räddningstjänstpersonalen. Vi avvaktar ytterligare erfarenhet när det gäller dessa frågor. Räddningsverket har ju också bland sina ordinarie arbetsuppgifter många som berör t.ex. räddningstjänst i glesbygd. Därför avvisar vi också de motionsyrkanden som har att göra med räddningstjänsten i glesbygd. SRV Prot. 1988/89:91 har redan fått i uppdrag att senast vid utgången av år 1989 redovisa de 6 april 1989 åtgärder som man avser att vidta för att förbättra räddningstjänsten i våra Planering och anslag glesbygder. Även frågan om katastrofhjälp har tagits upp, och SRV har fått uppgiften la del, m.m. att utreda framtida katastrofhjälp. Över huvud taget har vi lagt många av uppgifterna på SRV och ÖCB. Som tidigare har framhållits sköter försvarskommittén många av de utredningar som rör det civila försvaret. Vi har alltså behandlat det civila försvaret med den respekt som det kräver. I de flesta fall har också utskottet enats om skrivningarna. När det gäller reservationerna har inte flera partier gått samman. Vi kan nog säga att utskottsmajoriteten står bakom förslagen i betänkandet. Med det sagda yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Iréne Vestlund stod här och sade att det inte råder några delade meningar om det civila försvaret. Men det handlar ju ändå om att för myndigheternas räkning ställa resurser till förfogande, så att myndigheterna kan utöva sitt myndighetsansvar och klara de uppgifter som riksdag och regering har ålagt dem. Det gäller både ÖCB och SRV. Det måste ändå förefalla utskottsmajoriteten egendomligt att myndigheten ÖCB måste gå till regeringen och begära att få pengar för att utföra de studier som vi föreslog i en motion till fjolårets riksmöte. Det sker nu en redovisning i rapporter. Storstadsrapporten har några av oss sett, och det kommer fler. Studiearbetet är en direkt följd av de förslag som vi har framlagt i den motion som riksdagens majoritet avslog vid det ifrågavarande tillfället. Jag undrar om det inte känns litet egendomligt att myndigheten sedan måste vända sig till regeringen för att få särskilda pengar. Man fick pengarna, och nu känns det bra att de sårbarhetsstudier som vi har pekat på kommer till stånd, studier som är så nödvändiga att göra. Det handlar alltså om att ge resurser för de uppgifter som har ålagts en myndighet. Här har regeringen brustit i vissa avseenden, och det måste ändå påtalas.
Herr talman! Det är väl bra, Gunhild Bolander, att det kan bli en positiv förändring. Jag förstod också att Gunhild Bolander tycker detsamma. Det kan väl också vara bra för en förvaltning, i detta fall en myndighet som ÖCB, att göra en omfördelning inom ramen och fullgöra de arbetsuppgifter som man själv prioriterar.

Herr talman! Min motion 1988/89:Fö719 tycks inte rätt ha kunnat klargöra innebörden av räddningstjänstförordningens effekter på de små kommunernas möjligheter att klara av räddningstjänstens befälsproblem. Riksdagen antog den nya räddningstjänstlagen den 11 december 1986. I 109 samband med detta underströk utskottet vikten av att det finns kompetent befäl för räddningsverksamheten i kommunerna och förutsatte då att detta skulle noga övervägas i arbetet med tillämpningsföreskrifterna. Utskottet säger nu att det vill avvakta ytterligare erfarenhet av det nya utbildningssystemet och avstyrker därför min motion. Jag känner väl till det ställningstagande som SRV:s utbildningsdelegation och dess dispensgrupp har bestämt sig för i detta ärende, men sakförhållandena blir inte klarare för den skull. Bara två år har gått sedan utbildningsreformen genomfördes — det är helt riktigt. Därmed närmar vi oss också tidpunkten för den oro som utgör grunden för min motion. Vad händer nämligen i de drygt 200 kommuner i Sverige som inte har heltidskårer? Det är med andra ord merparten av landets kommuner. Deltidsbrandförmän med den gamla avskaffade A utbildningen försvinner successivt ur kårerna. Kvar finns då det faktum att dessa kommuner med deltidskårer därefter saknar föreskriven befälstäckning. Flera kommuner har redan hunnit till denna kritiska punkt. Kommunerna har då två alternativ att välja på. Antingen tecknar de avtal med en grannkommun, som lånar ut ett heltidsbefäl, eller också tvingas de att utbilda en egen heltidsbrandman till heltidsbefäl. Det tar nio år! Det är alltså ingen tillämplig lösning i dag. Dessutom, vilket jag har framhållit i motionen, har små kommuner inte råd med ytterligare en heltidsanställd. Jag utgår nämligen ifrån att avsikten med den här reformen inte bara har varit att smyga på våra kommuner ytterligare tjänster och kostnader, detta sagt med frågetecken efter. Då återstår alltså alternativet att teckna avtal. Bara i min del av Sverige, den södra, kan det faktiskt inträffa — och det har det för övrigt redan gjort — att befäl som hyrs in på föreslaget sätt befinner sig tiotals mil från platsen där brand utbryter eller annan olycka inträffar.I de norra delarna av landet torde avstånd på 20 mil inte vara ovanliga i motsvarande fall. När alltså eldsvådan utbryter eller någon annan olycka sker och deltidskåren skall rycka ut får den först invänta sin räddningsledare från avtalskommunen med heltidskår. Det tar en timme eller mer. Vad hjälper det då med heltidskompetens? Jag kan tyvärr inte inse att vi med detta nya system skulle ha löst framtidens problem i räddningstjänsten för flertalet av kommunerna. I min motion har jag velat peka på just den anförda problematiken. Jag har föreslagit en lösning, där de små kommunerna med sina deltidskårer kunde tillgodoses medelst en kompetensutbildning också för deltidsbefälet, som därmed skulle medges att fungera som räddningsledare. Karriärväxling var ju tidigare möjlig för de s.k. A-kursarna. Onekligen skulle kompetensen höjas också hos framtida deltidsbefäl om en möjlighet öppnades till den lösning som inte bara jag utan också Brandbefälens riksförbund har föreslagit. Därför yrkar jag bifall till min motion Fö719.

Herr talman! Detta betänkande gäller vissa anslag inom finansdepartementet. Det är förhållandevis ovanligt att budgetpropositionens förslag på denna punkt föranleder motioner och reservationer, men så är det i år. Folkpartiet har väckt en motion, och det beror på att finansdepartementet har begärt anslag för inte mindre än tolv nya tjänster med en synnerligen ofullständig motivering. Så ofullständigt är underlaget att t.o.m. majoriteten i finansutskottet har funnit sig föranlåten att begära kompletterande underlag från departementet. Detta underlag finns bifogat till betänkandet. Hela utskottet ”delar motionärernas uppfattning att motiveringen till anslaget under A 1 borde ha gjorts utförligare”. Av det kompletterande underlaget framgår t.ex. att finansdepartementets personal ökar, inte med 12 utan med 28 heltidstjänster, varav dock 16 är överflyttningar från andra departement. I den nya, något mer utförliga motiveringen för utökningen sägs att finansdepartementet har haft en ovanligt hög personalomsättning på handläggarsidan. Det skulle enligt min uppfattning möjligen kunna bero på att personalen slutar när den lär sig vad den socialdemokratiska skattepolitiken och ekonomiska politiken innehåller. Det sägs också i det kompletterande underlaget att personalen har varit hårt belastad med övertidsarbete. Sannolikt har en hel del av ersättningen för detta övertidsarbete tagits ut i kompensationsledighet i stället för i pengar, och därför påstås det att det behövs mera folk. Detta är enligt min uppfattning ett lysande exempel på hur en ny skattepolitik med sänkta marginalskatter skulle kunna leda till ökade arbetsinsatser och ökat arbetsutbud. Det gläder mig faktiskt att finansdepartementet har konkreta exempel på dessa dynamiska effekter på så nära håll. Herr talman! Folkpartiet och moderaterna har inte ansett sig kunna tillstyrka en så stor ökning av den centrala byråkratin som begärs från departementet, utan vi har i reservationen föreslagit en något mindre ökning. Jag yrkar bifall till denna reservation och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottet är i stort enigt om betänkandet FiUl4, som behandlar anslag till finansdepartementet. Men det finns en gemensam reservation från folkpartiet och moderaterna, som tar upp antalet nya tjänster till departementet. Anslagsframställningen från finansdepartementet anser vi vara ofullständig, och därför har utskottet begärt en komplettering från departementet med precisering av tjänstefördelning och orsaken till ökningen. Det yttrandet finns som en bilaga till betänkandet. Till finansdepartementets verksamhetsområde hör frågor om ekonomisk politik, skattepolitik och frågor som rör statens budget och resursfördelningen inom den offentliga sektorn. Departementet utarbetar riktlinjerna för den ekonomiska politiken och de budgetpolitiska riktlinjerna på kort och lång sikt. Regeringskansliets arbete med budgetförslaget leds och samordnas av finansdepartementet. Finansdepartementet handhar också skatteutjämningsbidrag och andra kommunalekonomiska frågor. I och med den ändrade arbetsfördelningen i regeringen fr.o.m. den 1 januari 1989 har frågor om konsolidering av utländska skulder samt om Världsbanksgruppen, utom vissa biståndspolitiska frågor rörande de fattigaste u-länderna, bl.a. programländer för svenskt bistånd, tillförts finansdepartementet från utrikesdepartementet. Statens löneoch pensionsfrågor samt pris-, konkurrensoch konsumentfrågor har överförts från finansdepartementet till civildepartementet. Folkpartiet och moderaterna anser att varje utgift som finansieras med skattemedel måste synas mycket noga av riksdagen. Den åsikten delas av utskottets majoritet, men vi har uppenbarligen dragit olika slutsatser. Vi står nu inför den mest genomgripande skattereformen i vår tid, och den reformen kräver naturligtvis ett omfattande förberedelsearbete, som innebär en extra arbetsbelastning på departementet. Bland mycket annat är det viktigt att göra omfattande studier av fördelningseffekterna av olika förslag. Andra nya uppgifter är en förändrad lagstiftning inom kreditoch värdepappersmarknaderna samt bevakning av EG-frågorna. Dessa nya arbetsuppgifter är en av anledningarna till omorganisationen av arbetet på finansdepartementet. En annan anledning är den för kanslihuset höga personalomsättningen, nära 30 20. Skälen till den personalomsättningen är hög arbetsbelastning och låga löner, jämfört med i näringslivet. Trots en förbättring i samband med införandet av nytt ADB-system krävdes fler åtgärder. För att effektivisera verksamheten ytterligare och klara den förväntade ökade arbetsbelastningen förordades alltså en förändring. Omorganisationen innebär att departementet delas upp på sex avdelningar. Efter den omfördelning av arbetsuppgifter som skett mellan departementen föreslås finansdepartementets personal ökas med 28 tjänster.

Med dessa kompletterande uppgifter från finansdepartementet om de önskade tjänsterna anser utskottsmajoriteten att behovet är väl motiverat, och vi biträder förslaget. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Allt detta som Marianne Carlström säger står att läsa i betänkandet, och hon har naturligtvis återgivit det på ett korrekt sätt. Jag har några invändningar. Marianne Carlström anförde utredningsarbetet, men det bör rimligen inte gå på detta anslag, då det finns ett särskilt utredningsanslag. Det exempel hon tog om arbetsuppgifter med statliga bolag bör lättast åtgärdas genom att ett stort antal statliga bolag säljs, i stället för att man jobbar mycket med dem på finansdepartementet. Jag vill med detta vidhålla mitt yrkande om bifall till reservationen. Den innehåller, som Marianne Carlström väl vet, förslag om en utökning av personalen på departementet, om än något mindre än den som begärs. Det får vara måtta i allt.
Herr talman! En effektiv offentlig sektor kräver ett bra förarbete. Det är finansdepartementet som skall skapa förutsättningar för en förnyelse av den offentliga sektorn.

Skillnaden mellan oss socialdemokrater och reservanterna är att vi socialdemokrater tror på den offentliga sektorn och på att en förnyelse och utveckling inom den offentliga sektorn är möjlig.
Herr talman! Det har inte med saken att göra om man tror eller inte tror på den offentliga sektorn. Jag tror också på mycket av det arbete som utförs inom den offentliga sektorn. En effektivitet i det arbete som bedrivs inom finansdepartementet borde resultera i en skattepolitik och en ekonomisk politik som är bra för landet. Enligt min uppfattning finns det för närvarande mycket stora brister vad gäller effektivitet inom departementet, och jag kan inte förstå att en personalökning som är tre gånger så stor som den som vi reservanter föreslår skulle hjälpa saken det allra minsta.

Herr talman! Även detta ärende gäller en föreslagen utökning av den centrala byråkratin inom regeringskansliet. Det handlar nu om en utökning av personalen inom civildepartementet. I budgetpropositionen föreslås en utökning med 48 tjänster, vilka, av texten i budgetpropositionen att döma, alla är överföringar från andra departement. När man försöker läsa anslagsäskandena från dessa andra departement är det däremot mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att där finna motsvarande minskningar. Det intryck man får är att det är fråga om en ganska rejäl expansion av den centrala administrationen. Vi har därför från folkpartiets sida avgett en motion i vilken vi kräver en mindre ökning än den begärda. Utskottet har även i detta fall sett sig föranlåtet att begära kompletterande underlag från departementet. Denna komplettering är bilagd betänkandet. Den är inte så väldigt mycket lättare att förstå. Det tycks vara så, att personalförstärkningarna delvis motiveras av nya uppgifter inom civildepartementet, delvis av arbetet med omläggningen av budgetprocessen och de kostnader för nya tjänster som tillkommit i och med det nya statsrådet. Den nya budgetprocessen innebär en successiv övergång till treåriga budgetramar. Detta borde, enligt min uppfattning, rimligen betyda att det årliga budgetarbetet minskar. Uppföljning och utvärdering kräver naturligtvis mer arbete, men det är faktiskt obegripligt varför detta totalt sett skall dra större resurser. En sådan här omläggning borde i stället rimligen dra totalt sett mindre resurser. Civildepartementets verksamhet rör själva kärnan i den offentliga sektorn. Det gnetas och snålas med anslag och resurser när det gäller verksamhet inom skolan, på daghemmen och inom sjukvården, samtidigt som man inom den centrala byråkratin kräver mer resurser utan att man ens har rimliga motiveringar. Detta kan jag inte acceptera. Jag kan i och för sig förstå att det krävs en mängd tjänster för att försöka motivera det socialdemokratiska vaktslåendet om de offentliga monopolen. Men enligt min uppfattning är detta är fullständigt onödig arbetsuppgift. Det är bättre att ta bort de offentliga monopolen än att skapa nya tjänster. Eftersom många nya uppgifter har samlats på civildepartementet kan man Prot. 1988/89:91 möjligen förstå att det finns en viss osäkerhet vad gäller personalbehovet. Vi 6 april 1989 reservanter har därför anfört att om det tillskott som skulle bli följden av ett : i - U z . Anslag för utökning av bifall till reservationen inte är tillräckligt, får regeringen återkomma i ers NOR oe kompletteringspropositionen med en klart och utförligt angiven motivering departerweniet till en eventuell begäran om resurstillskott. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till folkpartiets och moderaternas reservation.
Herr talman! Finansutskottets betänkande 16 behandlar de anslag till civildepartementet och kammarkollegiet som återfinns i civildepartementets bilaga till budgetpropositionen. För budgetåret 1989/90 begärs en ökning av civildepartementets förvaltningsanslag med nära 19 milj.kr.

Detta resurstillskott är beräknat för 7 tjänster. Till det betänkande som vi nu behandlar finns en reservation från folkpartiet och moderaterna som innebär att anslaget till civildepartementet föreslås bli minskat med 8 milj.kr. Enligt reservanternas motivering skall tydligen omläggningen av budgetprocessen belasta andra anslag, och de nya tjänsterna till det nya statsrådet bör klaras genom effektivisering och rationalisering. Herr talman! En övergång till en mer långsiktig och flexibel resursstyrning skall nu genomföras genom de s.k. treåriga budgetramarna och den nya anslagsformen ramanslag. Denna budgetteknik innebär emellertid också att kraven på uppföljning och utvärdering skärps. Det arbete som krävs för omläggningen av budgetprocessen och därmed sammanhängande uppgifter är definitivt en tillkommande uppgift för civildepartementet. Den förutsätter inte minst ett omfattande utvecklingsoch informationsarbete. För detta ändamål krävs sju tjänster jämte vissa konsultinsatser. Enligt utskottets uppfattning är arbetet med en ny budgetprocess en viktig del i arbetet med att utveckla och förnya den offentliga sektorn. Utskottet anser det därför motiverat att departementet erhåller de resurser som krävs för att den nya budgetprocessen skall fungera effektivt. Vad gäller kostnaderna för det nya statsrådets statssekreterare, två sakkunniga samt en assistent, så har dessa i huvudsak kunnat täckas inom 115 ramen för de tidigare förvaltningsanslagen, varför reservanternas önskan i denna del redan kan anses vara uppfylld. Sammanfattningsvis kan konstateras att av den begärda totala lönekostnadsökningen för civildepartementet på drygt 15,5 milj.kr. som anges i budgetpropositionen, svarar överföringen av lönekostnadsmedel till följd av den ändrade departementsindelningen för drygt 13 milj.kr.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 Anne Wibble framförde i sitt anförande att underlaget varit bristfälligt. Men vi var ju överens i utskottet och, som Anne Wibble också sade, framgår det av betänkandet att underlaget i budgetpropositionen kunde ha varit något fylligare. Därför begärde utskottet kompletterande uppgifter till motiveringstexten under littera A i budgetpropositionens bilaga 15. Utskottet erhöll dessa kommentarer inför beslutstillfället, och de finns med som bilaga till betänkandet.

ta bort 8 miljoner måste ofrånkomligen innebära att vissa förelagda arbetsuppgifter inte kommer att kunna utföras. Utskottet yrkar, som jag tidigare sagt, avslag på motionen. Sedan tog Anne Wibble upp personalexpansionen. Som jag redan sagt motsvarar för civildepartementets del de begärde förstärkningarna de nytillkommande uppgifterna. Motsvarande neddragningar görs på de avlämnande departementen. Vissa av dessa övertar i sin tur uppgifter från andra departement, vilket inte gör det möjligt att endast jämföra justitiedepartementet, finansdepartementet, jordbruksdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och civildepartementet på det sätt som görs i motionen. Sålunda övertar exempelvis finansdepartementet uppgifter från UD och arbetsmarknadsdepartementet uppgifter från industridepartementet. Det är detta — och där kan jag väl dela Anne Wibbles uppfattning att det kanske inte var så lätt att se det — som är det sakliga underlaget.
Herr talman! Det som Sonia Karlsson sade sist instämmer jag helt i. Det går helt enkelt inte att av det material som regeringen har presenterat — inte ens med det kompletterande underlaget — utläsa vilken personalexpansion som föreslås på de olika departementen. Det är enligt min uppfattning otillräckligt, ja, rent av otillständigt att förse riksdagen med så dåligt underlag. Därför har vi i reservationen poängterat att om den förändring som vi anser väl motiverad inte skulle motsvara de krav som departementet har, så får man återkomma men då faktiskt vara snäll att klart och utförligt ange — Prot. 1988/89:91 skälen till de olika resursförändringarna. Får jag sedan säga att arbetet med 6 april 1989 budgetprocessen, som Sonia Karlsson till en del uppehöll sig vid, enligt min uppfattning är en av de mest normala, om jag så får säga, arbetsuppgifterna ; 2 Sher E jä personalen inom civil på departementet. Jag kunde inte i Sonia Karlssons anförande någonstans ä hitta ett försvar för varför arbetet med de treåriga budgetprocesserna totalt SROrtemeniet sett skulle innebära en utökning av personalen på den centrala nivån. Låt mig också säga att arbetet med att förnya den offentliga sektorn, som Sonia Karlsson såg som ett motiv för personalexpansionen på civildepartementet, enligt min mening handlar om helt andra saker än central personalökning inom regeringskansliet. Vad som då krävs är ett helt nytt synsätt, där man slopar offentliga monopol, där man ger större ansvar och befogenheter åt personalen i verksamheterna — inte utökar personalen på departementen.

Herr talman! Ja, Anne Wibble, det är ju civildepartementets budget vi diskuterar, och för civildepartementet är det klart utsagt vilka tjänster som förs över dit. De tjänsterna krävs för de arbetsuppgifter som tillkommer. Det finns klart redovisat. Det fanns med vid beslutstillfället. Jag vill gå in på minskningen av anslaget med 8 milj.kr., som reservanterna vill göra. Det har vi också diskuterat. Anne Wibble sade att civildepartementet var kärnan. Det är en nog så viktig kärna med stor omfattning. I och för sig behöver jag inte för Anne Wibble tala om alla delarna: styrning av organisation av den statliga verksamheten, formerna för myndigheternas anslagsframställning, resultatredovisning, budgetutveckling, statistik, datafrågor, statlig löneoch personalpolitik, polisväsendet samt pris-, konkurrensoch konsumentfrågor och dessutom länsstyrelserna, landstingen och kommunerna. En minskning av anslaget med 8 milj.kr. skulle kräva en neddragning av antalet anställda på civildepartementet med ungefär 30 personer. En beräkning grundad på en genomsnittlig lön på ca 16 000 kr. per månad, inkl. lönekostnader, gör 266 880 kr. per år och tjänst, dvs. för 30 tjänster drygt 8 milj.kr. En personalminskning med 30 tjänster innebär givetvis att civildepartementet ej har möjlighet att sköta förelagda arbetsuppgifter på det sätt som dessa viktiga uppgifter kräver.

Herr talman! Det finns ganska många mer angelägna verksamhetsområden än civildepartementets som har fått vidkännas personalminskningar. Vi har diskuterat flera av dem i riksdagen. Det har handlat om anslag till skolan, till lärartjänster. Det handlar ibland om personalbrist på daghemmen. Det handlar om stora personalbrister inom sjukvården. För min del gör jag den bedömningen att de arbetsuppgifter som jag anser att civildepartementet har att sköta bör kunna skötas med det resurstillskott som vi reservanter har föreslagit. Sonia Karlsson sade att civildepartementet är kärnan i den offentliga verksamheten. Jag skulle kanske inte uttrycka mig riktigt på det viset, utan jag menar att en del av de uppgifter som kärnan i den offentliga verksamheten handlar om sköts eller övervakas delvis från civildepartementet. Enligt 117 min uppfattning finns goda skäl för att ha betydligt mindre av övervakning från centrala institutioner och i stället låta dem som arbetar med verksamheterna utveckla dessa på bästa sätt.

Herr talman! Jag uppfattade att det var Anne Wibble som sade att civildepartementet var kärnan — det var det jag citerade. Det var inte mitt eget uttryck. För att återgå till vad som sägs om indragning på andra håll vill jag framhålla att det är så, som jag tidigare har redovisat, som det också står i betänkandet och som vi har diskuterat i utskottet, att civildepartementet tillförs nya arbetsuppgifter och flera nya områden. Det är underlaget till att dessa tjänster behövs. Min bedömning är den att man i motionen entydigt föreslagit att 8 miljoner skulle tas bort från anslaget men att man i reservationen har lagt in en brasklapp, där man säger att om detta inte kommer att fungera, så skall pengar tillföras i efterhand. Detta kan jag inte se som ett bra sätt att få en effektiv och rationell offentlig sektor, som folkpartiet och moderaterna så ofta talar om att vi skall ha — en offentlig sektor som skall ha möjlighet till långsiktig planering och styrning.

Herr talman! Det är knappt ett år sedan den statliga datapolitiken debatterades här i kammaren, och jag skall därför bara beröra några viktiga punkter där vi moderater har en annan uppfattning än regeringen. Den vilja till samförstånd som socialdemokraterna framförde i fjolårets debatt har inte blivit synlig i propositionen. Det tycker jag är beklagligt. Därför har vi åter framfört våra ståndpunkter. Vad som nu behövs från regeringens sida är att utskottets tankar och idéer konkretiseras och att regeringen visar litet lyhördhet för vad vi framfört i reservationerna. Enligt min uppfattning är avstånden i många frågor inte så stora, och det här viktiga, men för många delvis ffträmmande, området behöver nu handling och åtgärder. Detta är något som ännu inte i alltför stor utsträckning syns efter fjolårets beslut. Vi i moderata samlingspartiet anser att en politik där man på bästa sätt utnyttjar den nya informationsteknologin måste bygga på följande principer. För det första ställer det ökande användandet av datorer och dataregister Prot. 1988/89:91 krav på ett förstärkt skydd av den enskildes integritet. 6 april 1989 För det andra måste offentlighetsprincipen hållas levande även i en tid då en stor del av offentliga uppgifter registreras på datamedier. För det tredje måste sårbarheten i olika system och register beaktas. För det fjärde måste strävan vara att vi skall skapa största möjliga frihet och samtidigt öppna möjligheten att Sverige skall bli ett land som på bästa sätt inom olika samhällsområden tar till vara de fördelar och möjligheter som den nya teknologin ger. Herr talman! Jag övergår nu till att beröra några av frågorna om säkerhet och sekretess. Alla myndigheter som har ansvar för ADB-system bör ha en klar uppfattning om säkerheten i ADB-verksamheten. Det har de inte alltid. Dessutom behandlas fortfarande myndigheterna som om de vore lika i detta avseende. Så är emellertid inte fallet. Myndigheterna bedriver verksamhet av starkt skiftande slag, och följaktligen får ADB-säkerhetsarbetet relateras till dessa skiftande förutsättningar. I det av riksdagen fattade beslutet om styrningen och ledningen av affärsverken har marknadsanpassningen markerats liksom en ökad delegering under ett samlat ökat ansvar. Detta innebär att det av affärsverken krävs bl.a. ett större ansvar för valet av medel för att uppnå de av statsmakterna fastställda målen. För de flesta affärsverk är informationsteknologi och ADB helt avgörande hjälpmedel för verksamhetens effektivitet och servicegrad. De säkerhetskrav som ställs på affärsverken är därför till sin karaktär delvis annorlunda och i sitt innehåll helt annorlunda än de krav på ADB-säkerhet som förvaltningsmyndigheter har att beakta. Det är därför enligt oss reservanter klart olämpligt att inordna deras arbete med säkerhet och sekretess i statskontorets uppgifter. En sådan ordning strider dessutom mot de av riksdagen beslutade principerna för ledning och styrning av affärsverken. Statens användning av informationsteknologi i ADB-verksamheten har hittills i vissa avseenden inte varit särskilt framgångsrik. Betydande kostnadsöverskridanden, förseningar och tekniska problem har snarare varit regel än undantag. Detta beror dock mer på brister i inblandade myndigheters förmåga att utnyttja hjälpmedlet samt på en förkärlek för komplexa, centraliserade systemlösningar än på hjälpmedlet som sådant och de möjligheter som det erbjuder. Nu behöver en betydande del av de stora statliga ADB-systemen som är i drift genomgå omläggning i större eller mindre grad. Flera orsaker kan anges till detta. Systemlösningarna är gamla, i flera fall från 1960-talet. Successiva, mindre förändringar har medfört att underhållskostnaderna nu är mycket höga. Systemen tillfredsställer inte nuvarande krav på användarvänlighet och arbetsmiljö. Datorerna är oekonomiska, och sårbarhetsoch säkerhetsskydd är inte alltid tillfredsställande etc. Mot denna bakgrund är det tillfredsställande att regeringen nu arbetar på en omprövning och förnyelse av vissa ADB-system. Däremot är enligt vår uppfattning formen för översynen inte helt tillfredsställande. Det behövs en betydligt effektivare organisation för att denna mycket 119 omfattande och kvalificerade uppgift skall kunna genomföras med acceptabelt resultat. Motsvarande situationer har inträffat i andra länder. Det normala sättet att söka lösa problemet är att tillsätta en speciell insatsgrupp med mycket hög kompetens och fristående ställning. En första åtgärd bör vara att utarbeta ett åtgärdsprogram. Detta bör begränsas till att omfatta ett fåtal större datakommunikationsanvändare såsom riksrevisionsverket, riksskatteverket, löneoch pensionsverket och arbetsmarknadsverket. En större ambition leder sannolikt till en ogenomförbar lösningsidé. Eftersom ingen myndighet har till uppgift att stödja den administrativa utvecklingen på nationell nivå har STU delvis tagit upp sådana frågor. Men det har tydligt framgått att STU:s intresse främst är knutet till industripolitiska insatser. Detta är helt naturligt, enligt STU:s allmänna regler och intentioner. Resultatet har därigenom blivit att de s.k. mjuka delarna är eftersatta och lågt prioriterade vad gäller forskningsoch utvecklingsinsatser. En rad åtgärder behövs därför. Ett utvecklingsråd av den nu prövade typen är inte tillräckligt. Uppgifterna bör anförtros åt ett särskilt organ. Det kan i princip ske genom att befintligt organ med förtroende och lämplig kompetens erhåller förändrade, vidgade och delvis nya arbetsuppgifter eller också genom att ett nytt organ skapas. Oavsett vilken av dessa metoder som används kommer det att påverka arbetsuppgifterna för andra befintliga myndigheter och organisationer. Vi borgerliga reservanter anser att ett sådant nytt organ bör ges en inrikting mot administrativ teknik och ADB i vidare mening. Herr talman! Det centralt förda statliga personoch adressregistret SPAR tillkom 1976 genom beslut av riksdagen. Registeransvarig för SPAR var tidigare DAFA som också svarade för driften. DAFA hade ensamrätt till denna typ av befolkningsregister. I samband med att DAFA:s associationsform ändrades 1986 då DAFA Data AB bildades förändrades även registeransvaret. Statens personoch adressregisternämnd bildades, och denna blev huvudman för SPAR. Genom att ett treårigt avtal tecknades mellan den s.k. sparnämnden och DAFA Data AB fortsätter driften nu hos DAFA i dess nya form. Genom detta arrangemang tillförsäkras DAFA Data AB en fortsatt favoriserad ställning på personregistermarknaden. Vi reservanter anser att frågan om SPAR-registret förutsättningslöst bör prövas liksom DAFA Data AB:s driftansvar i samband med att sparnämnden skall teckna nytt avtal om driften av registret. Vi moderater har tidigare föreslagit att DAFA helt eller delvis skall privatiseras. Regeringen bör därför enligt vår uppfattning göra en utredning för att ta reda på om det finns några vägande skäl för att någon del av DAFA Data AB:s nuvarande verksamhet bör kvarligga i statlig ägo. Samtidigt bör regeringen göra en förutsättningslös utredning av den statliga ESKA koncernens uppgifter, omfattning och ägarförhållanden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer fogade till finansutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! När man en gång började registrera människor via datorer 6 april 1989 var det ekonomiskt motiverat att välja system med stora centrala register. I dag finns knappast dessa motiv längre. Dessutom börjar äldre stora dataregister medföra ökande underhållskostnader. Mot denna bakgrund är det nu dags att mer planmässigt arbeta för en decentralisering av olika offentliga register. Liksom Rune Rydén menar vi i folkpartiet att för att en sådan omfattande och kvalificerad uppgift skall kunna genomföras med gott resultat fordras en effektiv organisation. Det räcker inte med beredningsgrupper av det slag som regeringen tillsatt. Därför föreslår vi tillsammans med moderaterna och centern att en särskild insatsgrupp skapas med uppgift att se över de befintliga datasystemen. Målet att sträva efter måste vara så enkla och generella regelsystem som möjligt. Det är de komplicerade regelsystemen som motiverar att stora mängder personuppgifter samlas in och att de mest integritetsstörande kontrollerna utförs. I dag finns en omfattande verksamhet med försäljning av personuppgifter från flera myndigheter. Det har hittills varit oklart vilka lagar och regler som gäller för utlämnandet av i och för sig offentliga uppgifter ur myndigheternas olika register. Den av DOK föreslagna lagen inleds med ett uttryckligt förbud för myndigheterna att sälja personuppgifter utan riksdagens bemyndigande. Till den föreslagna lagen har dock utredningens majoritet fogat en lista med register ur vilka försäljningsverksamhet kan tillåtas. I praktiken innebär förslaget således att det inte blir något förbud utan ett tillståndsförfarande genom lagreglering av riksdagen. Redan nu skall nio register tillåtas sälja personuppgifter. I huvudsak accepteras kommersiellt utnyttjande av de register som i dag har försäljning i en viss omfattning och som säljer mest. Så kommer t.ex. SPAR-registret att kunna fortsätta att sälja uppgifter om inkomst, personnummer, civilstånd, barn, förmögenhet, adress, m.m. De myndigheter som förbjuds sälja är de som säljer bara någon gång då och då. Lagreglering av vilka uppgifter som får säljas ur registren föreslås inte. Inte heller regleras eventuellt tillkommande uppgifter. Från integritetssynpunkt är det emellertid mer intressant att veta vilka uppgifter som säljs och hur dessa sammanställs än vilken myndighet som säljer dem. Någon analys till grund för en sådan reglering har utredningen inte presenterat. Slutsatsen är att försäljningen kan fortgå i stort sett som tidigare, om majoritetens förslag genomförs. Principen om att uppgifter som insamlats endast skall användas för sitt ändamål kommer att förhindra försäljning. Eventuella undantag skall regleras i de av oss föreslagna registerlagarna. Nu när avtalet mellan SPAR-nämnden och DAFA löper ut bör man enligt vår mening förutsättningslöst pröva SPAR-registrets framtida utnyttjande. SPAR skulle t.ex. kunna omvandlas till ett renodlat adressregister, som i vanlig ordning lyder under datalagen. reservationsanslag avsedda för olika informationsoch utbildningsinsatser. Eftersom anslagen har likartade syften anser vi att de bör föras ihop. På så sätt kan resurserna användas friare, vilket borde tilltala alla. Vi är för att kommunerna inte skall detaljstyras av riksdagen, och detsamma bör gälla staten. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna har ställt sig bakom en reservation som vill att SPAR-registret skall slopas. Vi måste kunna befrias från det intrång i vårt privatliv som det innebär att få mängder av oönskad reklam och erbjudanden i våra brevlådor. Om företag och andra intressenter vill arbeta med denna typ av mental nedsmutsning, är det deras ensak. Det finns ingen anledning att den skall bedrivas med hjälp av statliga dataregister, som har tagits fram i helt andra syften. Den skall över huvud taget inte bedrivas med hjälp av offentliga register. Systemet är inte enbart en hjälp till mental nedsmutsning — det hjälper också till med att öka den materiella förbrukningen i samhället, dels genom ett omfattande pappersslöseri, dels genom att locka människor till köp. Vi måste i vårt land komma in i ett skede där vi aktivt arbetar för att minska den materiella förbrukningen. Sker icke detta, kan vi skrinlägga allt tal om att vi tar ansvar för miljön och för en framtid för barn och barnbarn. Det är den ständigt stigande materiella förbrukningen som är det stora hotet mot vår framtid. Det som vi förbrukar blir till olika sorters avfall, som ger oss grava miljöstörningar, som nu stadigt ökar som följd av den slösande livsstil som vi har valt. Att inte begränsa användningen av SPAR-registret innebär att man inte tar de miljöpolitiska besluten från maj 1988 på allvar. Det är så att vår framtid stakas ut av många små, till synes osammanhängande beslut. Vi måste bli varse dessa frågor och ta besluten när de blir aktuella. Att stoppa användningen av SPAR-registret är ett av de många nödvändiga små stegen för vår framtid. Bifall till reservation 4! Tack för ordet.

Herr talman! I vissa situationer tror jag att vi alla hamnari ett känsloläge av den karaktären att man varken vill provocera eller låta sig provoceras. Jag befinner mig i ett sådant stämningsläge just nu. Jag uppfattade faktiskt Rune Rydéns, Ingela Mårtenssons och Carl Fricks anföranden som att tonläget hade ungefär samma karaktär. Jag kan, av samma skäl som Rune Rydén, avstå från att referera intagna ståndpunkter, som finns redovisade i betänkandet — bara med den skillnaden att jag faktiskt också skall göra det. Men detta är ingen sidovördnad mot sakfrågan, utan det är därför att de här frågorna är väl genomgångna och grundligt debatterade ganska nyligen. Vid den förnyade prövning som finansutskottet har gjort har det visat sig att de intagna ståndpunkterna håller. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Det är klart att man med tillfredsställelse noterar Per Olof Håkanssons sinnesstämning. Vad man möjligen kan beklaga är att han inte också i handling litet mera kunde visa vad den innebär. Vi har från reservanternas sida efterlyst en större förståelse för våra ståndpunkter, eftersom de ligger relativt nära regeringens förslag, men det har vi inte märkt någonting av. Det tycker vi är beklagligt.
Herr talman! Rune Rydén begär att jag i praktisk handling skall visa saker och ting. Jag har faktiskt utgått från att Rune Rydén och hans medreservanter är läskunniga.
Herr talman! Ja, naturligtvis är vi läskunniga, men det är skönt att få höra vad Per Olof Håkansson säger, och det var det jag menade med handling. Det har vi inte upplevt här!

Herr talman! Ålderspresidenten i finansutskottet, Filip Fridolfsson, är förhindrad att förhöja kammarens stämning vid den här sena timmen, varför det har fallit på min lott att tala för nya organisationsformer för statens förvaltningsrevision. ”Makten över statsfinanserna tillkommer grundlagsenligt riksdagen. Det är riksdagen som beslutar om skatt till staten och ansvarar för statsupplåningen. Riksdagen bestämmer vidare till vilka belopp statsinkomsterna skall beräknas och anvisar anslag till angivna ändamål. Anvisade medel får inte användas på annat sätt än vad riksdagen har bestämt. Riksdagen fastställer också grunderna för förvaltning och förfogande över statens egendom.” Jag har här citerat ur den moderata motionens inledning. Jag tycker det finns skäl till det, eftersom den sammanfattar vad som är uppgiften. För att fullgöra det nu nämnda ansvaret har riksdagen enligt grundlagen tilldelats en kontrollmakt. Riksdagens revisorers förvaltningsrevision skall följa den statsfinansiella och förvaltningsekonomiska utvecklingen. Riksdagens revisorer och deras verksamhet har i stort sett behållit den organisation och de verksamhetsformer som beslutades vid deras tillkomst genom 1809 års regeringsform. Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av de revolutionära förändringar som statsförvaltningen och det allmänna har undergått sedan dess. Revision av statens verksamhet har i stället successivt kommit att få sin tyngdpunkt på regeringens förvaltningsorgan riksrevisionsverket. Även om detta verk hittills i stort sett har kunnat arbeta oberoende och självständigt finns det inga garantier för att så kommer att kunna ske även i framtiden. Regeringen har i princip rätt att utnyttja RRV på det sätt man finner det angeläget utifrån egna utgångspunkter. Detta kan utläsas både av riksdagsbesluten 1986 och 1987, som tilldelade RRV nya och vidgade uppgifter, liksom av RRV:s anslagsäskanden för det senaste budgetåret. RRV måste nu ses som ett stabsorgan åt regeringen. Samarbetet dem emellan kommer ytterligare att stärkas och utvecklas. Nej, herr talman, Sverige behöver liksom andra demokratiska stater en oberoende och självständig granskning av den offentliga verksamheten, dess resultat och välfärdseffekter. Det alternativ som moderata samlingspartiet och reservanterna har förespråkat under en följd av år, nämligen en stark och oberoende revision av riksdagen, är nu nödvändigare än någonsin att genomföra. Det går inte längre att hävda att RRV är ett oberoende och självständigt kontrollorgan. Det är därför angeläget att rikdagens ansvar för den statliga förvaltningsrevisionen stärks. Herr talman! Jag yrkar bifall till den borgerliga reservation som är fogad till finansutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Jag tror att det finns skäl att lyfta fram huvudtanken i den borgerliga reservationen. I reservationen säger man att det är en intressant lösning att stärka riksdagens ansvar för just den statliga revisionen. Det kan vi i och för sig vara med på. Riksdagen skall enligt reservanternas mening ta ett helt ansvar för förvaltningsrevisionen. De resurser som man behöver för att stärka riksdagens ansvarstagande skall tas från regeringen. Detta tycker vi socialdemokrater är en alldeles galen ordning. Vi tycker i och för sig att det är intressant att diskutera och resonera om hur man skall stärka riksdagens roll i detta sammanhang. Men det får inte ske så att man beskär regeringens operativa resurser i sammanhanget. Den huvudtanke som förs fram i den borgerliga reservationen är vi alltså bestämda motståndare till. Med hänvisning till den majoritetsskrivning som finns redovisad i utskottets betänkande ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill till Per Olof Håkansson säga att vi moderater vill naturligtvis stärka riksdagens ansvar vad gäller förvaltningsrevisionen. Detta kan delvis ske såsom Per Olof Håkansson säger, nämligen att man överför resurser från den förvaltningsrevision som regeringen nu har utfört med hjälp av riksrevisionsverket. Men det behöver inte innebära, vilket Per Olof Håkansson antydde, att man i praktiken lägger ned regeringens förvaltningsrevision. Vad vi vill uppnå är att riksdagen skall kunna få en fristående kraftfull revision som har möjlighet att på ett effektivt sätt kontrollera att det riksdagen har beslutat verkligen har utförts. Så är det inte i dagsläget. Vi vill alltså ha en förvaltningsrevision som liknar den som finns exempelvis i Danmark eller i andra länder.
Herr talman! Det är möjligt att Rune Rydéns tanke är användbar. Men det är inte detta som står i reservationen. I reservationen står det att ”det erforderliga resursbehovet bör åstadkommas genom att resurser och kompetens förs över från riksrevisionsverket till riksdagens förvaltningsrevision”. Detta måste enligt mitt sätt att se på saken, Rune Rydén, innebära att man tar resurser från riksrevisionsverket — vilket betyder att man urholkar regeringens organ för förvaltningsrevision. Det tycker vi socialdemokrater är fel.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Per Olof Håkansson säger att man överför resurser. Men det innebär inte att man överför alla resurser, vilket Per Olof Håkansson ville försöka göra gällande i sitt första inlägg. Det bör vara så att man klart förstärker riksdagens revisorers kompetens och omfattning. Omfattningen är i dagsläget alldeles för liten. Den överföring av resurser som sker från riksrevisionsverket behöver inte ha så stor omfattning att det avsevärt försvårar regeringens arbete på detta område. Däremot kommer det otvivelaktigt att innebära en klar förstärkning för riksdagens revisorers verksamhet.
Herr talman! I den förra debatten utgick jag från att Rune Rydén var läskunnig. Nu har jag mina tvivel. Jag vill be att återigen få citera. I reservationen står det att ”enligt utskottets mening bör reformen syfta till att riksdagen tar hela ansvaret för förvaltningsrevisionen”. Varför skall vi ha ett riksrevisionsverk med begränsade resurser om riksdagen skall ta hela ansvaret, Rune Rydén? En rimlig tolkning är väl ändå att ni vill skrota riksrevisionsverket och lägga allt hos riksdagen. Det ställer vi socialdemokrater inte upp på.
Herr talman! Den form av revisionsverksamhet som vi vill lägga på riksdagens revisorer är den förvaltningsrevision som har klart samband med riksdagens förvaltningsansvar för de områden som jag inledningsvis i mitt anförande läste om ur motionen. Ja, det innebär en viss minskning av riksrevisionsverkets förvaltningsansvar. Riksrevisionsverket skall ha direkt samband med vad regeringen gör. Men det innebär inte det som Per Olof Håkansson har antytt, nämligen att man helt och hållet skall lägga ned riksrevisionsverket. Det är att illvilligt övertyda en text.

Herr talman! Sverige har den fria världens högsta skattetryck. Även beträffande kapitalbeskattning, som behandlas i betänkandet SkU22, intar vi en topposition. Vi är i Sverige förhoppningsvis på väg in i ett nära samarbete med EG. Enligt moderat uppfattning är det självklart att vi måste få delta i ett sådant samarbete som också ger oss möjlighet till att få ta del av de fyra friheterna. Den dynamik som ligger i att varor, tjänster, kapital och människor får fritt passera gränserna mellan länderna inom EG måste vi också komma i åtnjutande av. Mot bakgrund härav är det märkligt att socialdemokraterna i Sveriges riksdag inte med en min försöker åstadkomma en anpassning till förhållanden som gäller i EG-länderna. Fria kapitalströmmar i Europa kräver givetvis att vi måste anpassa vår skattelagstiftning till vad som gäller i dessa länder — annars hamnar vi på efterkälken. I detta betänkande slås i stället fast att det höga skatteläget inom kapitalbeskattningens område skall bibehållas. Propåerna i de omtalade PM 50 och PM 100 gör i detta avseende inte heller någon människa glad. På område efter område inom beskattningen fjärmar vi oss från vad som gäller inom EG eller vad som kan förväntas gälla inom EG. En sådan inriktning är tvärtemot de uttalanden om harmonisering med förhållandena inom EG som regering och riksdag har uttalat. Ett tydligt exempel på vilka negativa effekter som kan uppkomma om beskattningen avviker från vad som gäller i andra länder är omsättningsskatten på aktier och andra värdepapper. Omsättningen på Stockholms fondbörs har kraftigt minskat sedan dessa skatter infördes. Samtidigt har handeln med svenska aktier i utlandet ökat kraftigt. Utländska köp och försäljningar på den svenska aktiemarknaden har minskat från 41 miljarder kronor 1986 till ca 15 miljarder kronor 1988. Under den tidsperiod den socialistiska majoriteten i vårt land har höjt och utvidgat omsättningsskatten har utländska aktiemarknader vidtagit flera åtgärder för att i stället sänka sina transaktionskostnader. Herr talman! Den höga beskattningen av inkomster i vårt land drabbar särskilt hårt avkastningen av sparande. Vid en inflationstakt på 5 96 måste en inkomsttagare med 50 procents marginalskatt ha en avkastning på sitt sparande som uppgår till 10 26 om det sparade beloppet inte skall urholkas. Det är ju uppenbart att ett sådant skattesystem motverkar ett ökat sparande. Härtill kommer effekterna av förmögenhetsoch arvsoch gåvoskatter. En genomgripande skattereform måste enligt moderat uppfattning innefatta en lägre beskattning av sparandeavkastningen. Vi har i vår reservation nr 1 angett inriktningen av en ny kapitalbeskattning i vårt land. kapitalinkomster skall enligt vår uppfattning i framtiden beskattas med en enhetlig statlig skattesats på 30 Jo. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att den i en realisationsvinst ingående inflationen inte skall bli föremål för beskattning. Vi vill successivt införa en ny kapitalbeskattning i vårt land. Redan 1990 bör ett första steg tas beträffande kapitalinkomster och kapitalvinster. De bör enligt vår mening beskattas separat med en statlig skattesats på 4 Zo och gällande kommunal utdebitering. En sådan åtgärd skulle underlätta övergången till det nya system avseende kapitalbeskattningen som vi vill se genomfört fullt ut 1991. Hushållssparandet skulle samtidigt stimuleras. Jag har tidigare nämnt de snedvridande effekter som omsättningsskatten på aktier och värdepapper orsakat. I en studie av Ragnar Lindgren och Anders Westlund har effekten av ökade transaktionskostnader för omsättningsvolymen i svensk aktiehandel studerats. Studien visar att en sänkning av skattesatsen från nuvarande 2 till I 96 skulle medföra en ökning av omsättningsvolymen på mellan 50-70 90. Ett helt avskaffande skulle medföra en omsättningsökning på mellan 150—300 26. Motsvarande resultat kan även en engelsk studie uppvisa. Borttagandet av omsättningsskatten skulle därför få mycket positiva konsekvenser. Mot bakgrund härav föreslår vi därför att omsättningsskatten på aktier successivt slopas. I ett första steg vill vi att skatten halveras fr.o.m. den 1 maj i år. Samtidigt härmed vill vi direkt slopa omsättningsskatten på den övriga penningmarknaden. Dessutom vill vi från denna tidpunkt slopa omsättningsskatten på aktiehandel för valutautlänningar. Med beaktande av den studie som jag nyss nämnde kommer de statsfinansiella konsekvenserna av vårt förslag att bli marginella med tanke på den kraftiga omsättningsökning som den av oss föreslagna skattesänkningen skulle leda till. Avslutningsvis vill jag också särskilt understryka vikten av att det arbetande kapitalet i små och medelstora företag undantas från förmögenhetsbeskattning. Lika viktig är en förändring av arvsoch gåvobeskattningen så att generationsskiften inte hämmas. Det är beklämmande att socialdemokraterna inte inser vilken betydelse de små och medelstora företagen har för näringslivets och därmed sysselsättningens utveckling. Det är ofattbart att man fortfarande försvarar denna småföretagarfientliga beskattning, som förmögenhetsbeskattningen och arvsoch gåvobeskattningen utgör. Det finns uppenbarligen ingen tillstymmelse till sunt förnuft när man exempelvis förmögenhetsbeskattar arbetsmiljöförbättrande investeringar i våra företag. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga de reservationer i detta betänkande som har moderat medverkan.